Fru talman! Onsdagens debatt här i kammaren om bl.a. jordbruksfrågor i anslutning till betänkandet om Sveriges medlemskap i EU och dagens debatt om vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i EU hänger i mångt och mycket samman, vilket flera förut har sagt. Jag kommer därför, fru talman, att något beröra frågor om och konsekvenser av det samlade regeringsförslaget beträffande landsbygdens, miljöns och jordbrukets villkor och utveckling. Vid den folkomröstning som nyligen ägt rum angående Sveriges medlemskap i den europeiska gemenskapen hade väljarna att ta ställning till följande fråga: Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater? Omröstningen gällde alltså om Sverige skulle bli medlem i EU i enlighet med det avtal som förhandlats fram mellan Sverige och EU:s medlemsstater. För många var det framförhandlade avtalets innehåll av avgörande betydelse för om svaret skulle bli ja eller nej - särskilt för många som på avtalets grund nu såg en möjlighet för landsbygdens, miljöns och jordbrukets utveckling. De såg en möjlighet till expansion, utveckling och export baserad på rättvisa och lika villkor för våra svenska jordbrukare. De såg en möjlighet till utveckling och fler arbetstillfällen i en vidare krets. Jag är oroad över att Socialdemokraterna nu med vänsterns hjälp håller på att steg för steg förändra innehållet i och utfallet av EU-avtalet - förändringar som medför att själva förutsättningen för folkomröstningen nu i efterhand håller på att urgröpas. Det är också förändringar som leder till försämrat utfall för såväl landsbygden som jordbruket, miljön och bygders och regioners utveckling. Tillsammans med övriga åtgärder och förslag innebär det dessutom att regeringen återupptar och återigen blåser under koncentrations och centraliseringspolitiken i landet med kända problem som naturlig konsekvens. Det är för mig och Centern, och jag tror för de flesta väljare, en självklarhet att vi skall ta hem hela det framförhandlade resultatet - hela avtalet - mellan Sverige och EU:s medlemsländer. Det är för mig och Centern en självklarhet att den medlemsavgift vi har att betala till EU liksom andra internationella avgifter skall betalas över den gemensamma statskassan och inte specialdestineras, öronmärkas och läggas ut på vissa grupper - däribland jorbrukarna, som för att kunna producera bra mat till rimliga priser också måste få känna en viss ekonomisk trygghet. Jag menar att denna öronmärkning av EU-avgiften och dessa finansiering kommer att få förödande konsekvenser för landsbygdens möjligheter till utveckling och för den regionala balansen. Fru talman! Det har talats mycket om det härliga, steniga Småland. Jag kommer därifrån, och jag vill litet kort berätta om hur vi upplever situationen i vårt jordbrukslän just nu. För oss i Kalmar län, där mer än var tredje arbetstillfälle genereras ur lantbruket, och för Öland, där mer än 40 % av arbetstillfällena emanerar från jordbruket, innebär nu liggande förslag att tänkta utvecklings och exportmöjligheter för jordbrukssektorn och därmed också för övriga sektorer reduceras mycket starkt. Mot bl.a. denna bakgrund är det dubbelt viktigt att arbetet med en offensiv marknadsföring av svenska produkter fortsätter i samarbete mellan staten och livsmedelsnäringen, som det står i det särskilda yttrandet, nr 2, i betänkandet. Inom Kalmar län och på Öland har under senare år många unga lantbrukare satsat på framtiden genom att investera i mjölkproduktion. Under 1993 och 1994 Öland. Öland har särskilda förutsättningar som måste uppmärksammas, och viss mån också har uppmärksammats skall jag säga i rättvisans namn. Vi tillstyrker bl.a. min och Centerns motion om att rädda fortsatt bönodling på ön. Mjölkproducenterna på Öland saknar i realiteten andra alternativ i sina företaget. Sedan sockerbruket i Degerhamn lades ner har många jordbrukare avvecklat sin betodling, och kombinationen med skog saknas på Öland. För mjölkproducenterna återstod inga andra alternativ än att satsa på mjölken om de ville vara kvar som bonde. Det finns således naturliga orsaker till att vi har haft en högre investeringstakt bland mjölkproducenterna i vårt område än annorstädes under de senaste åren. Från naturvårdens sida har man länge pläderat för att fler betesdjur måste till för att på sikt upprätthålla de naturkvaliteter som finns på ön. Basen för betesdrift på Öland är och kommer att förbli mjölkproduktionen. Mot den bakgrunden är det av avgörande betydelse att också 1993 års leveranser nu får inkluderas i fördelningsunderlaget för mjölkkvoten. Beslutet kommer ändå inte att grunda kvoten på det bästa åren utan på ett genomsnitt av produktionen 1991-1993. Det kommer att skapa stora problem för många mjölkproducenter. En reduktion av besättningarna på 20-25 % blir i många fall en konsekvens och en realitet. Regeringssidans förslag beträffande minskat regional och miljöstöd tillsammans med föreslagna ökade skatter, avgifter, besparingar i avbytarsystemen m.m. beräknas i en del fall medföra uppemot en halvering av böndernas nettoinkomster med en påskyndad sammanslagning och nedläggning av jordbruksföretag som följd. Det levande kulturlandskapet hotas i stora delar av landet, och lantbrukets roll som bas och utvecklare av en levande landsbygd kommer kraftigt att försvagas. För Kalmar län, Öland, stora delar av Småland och övriga landet är en utveckling av jordbruket och landsbygden en förutsättning för regional balans, god miljö, utveckling och nya och varaktiga arbetstillfällen. Det samlade förslag som regeringen nu lägger fram betyder en minskad lönsamhet med 150 000 kr för en familjejordbrukare på Öland med i huvudsak specialväxtodling som inkomstkälla och med en anställd. För en normalstor gård på Kalmarslätten med spannmål och svin som inkomstkälla betyder det en minskad nettointäkt på ca 250 000 kr. För en gård i skogsbygden mellan Kalmar och Mönsterås, där jag bor, med 48 hektar åker, 55 hektar skog, 40 hektar vall, 8 hektar spannmål och 46 kor som inkomstkälla betyder det en försämring av lönsamheten för den unge bonden med 170 000 kr. Det samlade regeringsförslaget verkar i fullständigt motsatt riktning. Jag menar att det inte kommer att medföra utveckling utan avveckling, inte fler arbetstillfällen utan färre, inte lika villkor utan olika villkor, inte landsbygdsutveckling och regional balans utan koncentration och centralisering, inte valfrihet utan beroende, inte utveckling av en levande landsbygd utan mycket stor risk för avfolkning och ett igenvuxet kulturlandskap. Fru talman! Jag är dessutom fullständigt övertygad om att konsumenterna med ökad kunskap, insikt och vilja mycket snart kommer att kräva allt fler ekologiskt odlade produkter. Tendensen är mycket tydlig redan nu. Därför är det klokt att i nuläget lämna en särskild ersättning för ekologisk odling. Men en omställningsprocess tar alltid en viss tid, inte minst när det gäller att ändra naturens villkor och förutsättningar. Därför bör stödet inte begränsas enbart till jordbruk som helt ställer om till ekologisk odling utan också innefatta de jordbruk som delvis och successivt ställer om sin drift till ekologiskt lantbruk. En successiv övergång till ekologisk odling kompletterad med satsningar på utbildning, forskning och marknadsföring kommer med stor sannolikhet att bättre klara målsättningen att 10 % av vår åkerareal skall vara ekologiskt odlad år 2000. Fru talman! Jag förutsätter att regeringen återkommer i budgetpropositionen med en konsekvensanalys av de nu fattade besluten. Det skall vara en utredning som analyserar jordbrukets villkor och dess inverkan på den samlade samhällsekonomin, på arbetsmarknadsläget och på den regionala utvecklingen. Fru talman! Med detta ber jag att få fästa uppmärksamheten på de särskilda yttrandena 2, 3, 5 och 6, och speciellt på yttrande 6 som varnar för att reducera antalet interventionsorter eller prisorter för spannmål från 30 till tre fyra. Förutom en centralisering menar jag att det skulle medföra stora och onödiga extrakostnader för odlarna. Fru talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 4 i jordbruksutskottets betänkande nr

Fru talman! Det skall bli mycket kort. Det finns ett särskilt yttrande om krav på att förslaget om miljöavgifter skall gå till Lagrådet. I texten står det att det är sju ledamöter som biträder förslaget. Mitt namn står med bland undertecknarna av det särskilda yttrandet. Det är fel. Miljöpartiet har inte krävt att det här skall gå vidare för yttrande till Lagrådet.

Fru talman! Utskottets majoritet, som består av socialdemokrater och vänsterpartister, anser att en lageravgift på socker och ris skall införas. Anledningen är att prisnivån inom EU ligger betydligt högre än här i Sverige. De anser därför att det finns risk för att import av ris och socker kan ske i spekulationssyfte. Sverige har enligt artikel 145.2 i anslutningsakten förbundit sig att på egen bekostnad avveckla varulager som är större än vad som kan anses vara normal lagring av olika varor den 1 januari 1995. Begreppet normal lagring har därför definierats för socker och ris. Majoriteten vill fastställa den normala lagringen för dessa livsmedel till 3 ton. Fru talman! Det är en uppseendeväckande okunnighet som måste ligga till grund för det beslutet. En normal lagerhållning måste grundas på det faktiska lager som brukar finnas vid årsskiftet. Om förslaget skulle vara att ta ett genomsnitt av de lager som funnits under t.ex. de senaste 3-5 åren, och på så sätt ha realistiska underlag för beräkningarna, hade vi åtminstone haft en viss förståelse för de tankar som förts fram. Större delen av det sockerlager som finns i landet består av betor. Det är betor som producerats inom landet, levererats under hösten och nu används för att framställa socker. Enligt uppgift från betodlarna skulle skatten på lager som överskrider 3 ton utgöra 500 miljoner kronor. Det skall sättas i relation till ett totalt försäljningsvärde på 1,7 miljarder kronor. Skatten skulle alltså utgöra nästan en tredjedel.

Om ni i utskottets majoritet vore logiska skulle ni också föreslå att fettvaruavgiften och förmalningsavgiften skulle restitueras. Hela stärkelseindustrin drabbas av förluster på ca 26 miljoner kronor. Den förlusten vill ni socialdemokrater inte kompensera. Det finns t.ex. importfirmor som drabbas av skatt på ris och dessutom förluster på matolja. Merparten av de lager av socker och ris som finns i Sverige beror på sunda företagsmässiga bedömningar och handlingsmönster. Det saknas skäl att avgiftsbelägga lager av socker och ris som motsvarar det som verkligen är normala lagernivåer. Som konsumenter kommer vi alla att drabbas av höjda priser på socker och ris den 1 januari 1995. Utan lagerskatt skulle prishöjningen med stor sannolikhet fördröjas och dras ut i tiden. EG-kommissionen har dessutom fattat beslut om lageravgift på ris. Riset kommer alltså att drabbas av dubbla avgifter. Fru talman! Det är helt förståeligt att det pågår hamstring av socker och ris i Sverige. Ris är ett baslivsmedel som nu på grund av socialdemokraternas agerande kommer att få ett kraftigt höjt pris den 1 januari. Många konsumenter kommer då antagligen att välja bort riset och i stället äta pasta och liknande som har ett lägre pris. Konkurrensen kommer att snedvridas på grund av ett politiskt beslut. I betänkandet står det att det bör vara möjligt för Jordbruksverket att korrigera uttaget av avgifterna med stöd av punktskattelagens regler om befrielse från skatt. Utifrån en principiell synpunkt innebär det att bevisbördan för att synnerliga skäl föreligger flyttas från beskattningsmyndigheten till den enskilde. Det står i strid med generella skatterättsliga principer och är oacceptabelt i ett civiliserat samhälle. Det lagförslag som betänkandet behandlar är av den beskaffenheten att det borde ha behandlats av Lagrådet. Majoriteten har valt att avstyrka denna begäran för att lagen skall kunna träda i kraft den 31 december. Det behövs egentligen bara fem röster för att besluta om en lagrådsremiss. I utskottet röstade vi åtta i oppositionen för en sådan remiss, men majoriteten valde att köra över oss med hänvisning till 4 kap. 10 § andra stycket riksdagsordningen, där det talas om avsevärt men vid ett dröjsmål. Det är beklämmande att majoriteten väljer att fatta ett sådant beslut. Med det anförda yrkar jag avslag på utskottets förslag om lagerskatter på socker och ris och bifall till reservationen i jordbruksutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Jag instämmer i stora delar i det som föregående talare sade. Men jag vill börja med att yrka bifall till reservationen i betänkandet. Jag vill också fästa kammarens uppmärksamhet på att utskottets minoritet, som Centern ingår i, har begärt att Lagrådets yttrande över lagförslaget skall inhämtas. Detta har inte utskottets majoritet - socialdemokraterna och vänstern - gått med på, utan man har avstyrkt vår begäran. Det finns flera skäl av vilka flertalet redan har tagits upp. Men jag vill ändå nämna främst konsumenterna. Den av den socialdemokratiska regeringen föreslagna lageravgiften innebär kraftiga prishöjningar direkt vid nyår, som konsumenten får betala. Det ger inte konsumenten någon möjlighet till påverkan. Den enda reaktion som konsumenten kan visa är att innan nyår köpa in ett hushållslager, dvs. hamstra, och det görs också nu. Efter nyår kan konsumenten välja att betala det dyrare priset eller ändra konsumtionsmönster. Om man inte tar ut denna lageravgift enligt reservanternas förslag är det inte säkert att priset på det ris och socker som finns i lager vid EU-inträdet behöver stiga direkt till EU-pris i affären. Riset har köpts in billigare och det bör kunna säljas till konsumenten till ett lägre pris än EU-priset. Som vi alla känner till är konsumenten känslig för prishöjningar på baslivsmedel. Handeln måste ju ta hänsyn även till detta. Förslaget om en lageravgift är också inkonsekvent. Det är därför viktigt att understryka att socialdemokraterna avstyrker kompensation på varuområden där det görs förlust. Där det eventuellt kan bli vinster tar man in dem till staten. Jag tycker faktiskt att man får bestämma sig. Det kan ju inte hela tiden vara så att näringen själv får stå för förlusterna medan staten kammar hem vinsten. Då blir det till sist inget kvar för näringen. Socialdemokraterna säger sig vilja förhindra spekulation, men man beskattar en normal situation. Det är nu lagren av socker är som störst. Det har de varit vid den här tidpunkten under tidigare år också. Det beror helt enkelt på att sockerbetorna just nu har tagits upp ur Skånes, Ölands och Gotlands mylla. Det är normalt att sockerbetorna är klara för skörd nu. Det är ingen spekulation. Jag har inte fått den senaste informationen, men som jag har uppfattat det har EU beslutat om en avgift på lager inför EU-inträdet. Detta innebär att en del av det svenska lagret kommer att åläggas både nationell och EU-baserad avgift. Utskottsmajoriteten - socialdemokraterna och vänstern - försökte lösa detta genom att föreslå att Jordbruksverket skulle kunna korrigera uttaget av avgifterna. Det finns ingen uttrycklig lagregel om hur korrigeringen skall ske. Som jag har uppfattat det är det mycket tveksamt ur juridisk synvinkel, inte minst med tanke på att majoriteten inte har velat inhämta Jag skulle vilja veta om socialdemokraterna har fått något besked om EU-avgiften. Kommer man verkligen låta Jordbruksverket korrigera uttaget av avgifterna? Fru talman! Socialdemokraternas och vänsterns förslag drabbar konsumenten och producenten. Såvitt jag förstår är det också mycket tveksamt ur juridisk synpunkt. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Jag vill liksom föregående talare yrka bifall till reservationen och avslag på propositionen angående lageravgift på socker och ris. För Miljöpartiets del agerar vi utifrån ett konsumentperspektiv. Det har visat sig att i och med inträdet i EU kommer priserna på många livsmedel att gå upp. Vi menar att den svenska regeringen inte skall bidra till att ytterligare spä på bördan för många familjer där baskonsumtionen är en stor del av inkomsten. Just ris är en basprodukt, som vi anser att det finns ett intresse av att hålla priset nere på. Genom att inte införa lageravgiften skulle vi kunna se till att prishöjningen fördröjdes. Det skulle framför allt för barnfamiljer och många låginkomsttagare vara ett välkommet beslut. Vi är förvånade över att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som i många andra fall sätter konsumenternas intressen först inte gör det i det här fallet. Vi kan konstatera att det här är någonting som går utöver vad EU kräver. Jordbruksverket skriver att det svenska förslaget till avgift i vissa avseenden är mera långtgående än vad EU föreskriver. Avgiften tas nämligen ut på lager och inte bara på överlager. Svenska regeringen går alltså längre i att straffa svenska konsumenter än vad EU kräver. Det är intressant att det finns länder som protesterar mot det här förslaget. I min hand har jag ett papper som via ambassaden kommer från USA:s regering, där man kraftigt protesterar mot införsel av den här skatten. Det är ett papper som Jordbruksverket fick den 13 december. USA:s regering säger: "Consequently we strongly encourage Sweden not to adopt this proposal regarding storage fees on rice", dvs. följaktligen uppmanar vi Sverige starkt att inte anta detta förslag avseende lageravgifter på ris. Man hänvisar till artikel 2 i GATT och menar att det här strider mot den GATT-överenskommelse Sverige har ingått. Det är mycket allvarligt att den svenska regeringen nu inför en lageravgift, som uppenbarligen vissa av de länder som vi har en GATT överenskommelse med uppfattar strider mot GATT. Detta plus att det strider mot svenska konsumenters intressen borde vara tillräckligt för regeringen för att avslå förslaget. Det var inte så bra, och man kan ju ändra sig. Jag yrkar alltså avslag på förslaget och bifall till reservationen. Jag vill också fråga jordbruksministern hur man kommer att hantera den här protesten, om vi kallar den så, från USA:s regering. Anser man att det här strider mot artikel 2 i GATT?

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 11 behandlas en proposition som innebär att en särskild lageravgift skall tas ut av den som den 31 december i år innehar socker eller ris i lager. Avgiften skall tas ut på den del som överstiger 3 ton, som tidigare har sagts här. Skyldigheten att betala en lageravgift för socker och ris bör gälla alla lagerhållare som har lagerkvantiteter av kommersiell betydelse. Anledningen till att regeringen har lagt fram förslaget om lageravgifter är att man vill förhindra en eventuell spekulation. När Sverige den 1 januari 1995 blir medlem i EU kan vi konstatera att prisnivån på ris och socker är betydligt högre i EU-länderna än i Sverige. Därför kan alla som har produkter av detta slag ta ut ett högre pris. Med andra ord ökar värdet på lagret väsentligt över en natt. Frågan är vem som skall ha denna vinst. Skall det danskägda sockerbolaget och sockerbetsodlarna dela på de miljoner som ett högre sockerpris kommer att innebära? Skall t.ex. Vårgårda Kvarn ha 1,6 miljoner kronor, vilket blir vinsten med det nya priset på dess lager av ris? Eller skall staten ha dessa pengar? Det är detta frågan gäller. Jag kan inte förstå, eller jag har rättare sagt svårigheter att förstå, den kritik som framförs och den katastrofala utmålning som görs. Det är konsumenterna som får betala, men detta kommer att ske i vilket fall som helst. Det är inte på grund av någon omtanke om konsumenterna som Risrådet, sockerbetsodlare och Sockerbolaget har uppvaktat utskottet. Nej, det har de gjort för egen del. De såg en möjlighet att kamma hem en vinst på många miljoner. Med andra ord får inte Vårgårda Kvarn, Sockerbolaget eller sockerbetsodlarna betala denna lageravgift med egna medel. Eftersom det i EU är en högre prisnivå på ris och socker kommer vi att ha samma priser i Sverige. Det är skillnaden mellan dagens pris och EU-priset som betalas av konsumenterna till företaget, som i sin tur får betala detta till staten. Det här är inte något bestående, utan det är en engångsföreteelse med anledning av att Sverige blir medlem. Till hösten, när en ny produktion av sockerbetor kan skördas, blir det ett högre pris till odlarna. Av denna anledning har jag svårigheter att förstå den kritik som riktas mot förslaget. I pressen har jag kunnat läsa ett uttalande av VD:n på Vårgårda Kvarn. Man fruktade att detta skulle bli slutet för det anrika företaget. Det måste finnas andra orsaker till det. Enligt propositionens förslag skall avgiften vara inbetald senast den 15 januari. I utskottet ansåg vi att denna tidpunkt var för knapp. Den skulle innebära att företagen inte skulle sälja slut på sina lager och på så vis få förskottera pengarna till avgiften. Vi ändrade därför datumet till den 1 april. Företagen har då tre månader på sig att sälja den lagerkvantitet som de hade den 31 december. På så vis blir det inte någon förskottering från företagens sida. Vid utskottsbehandlingen framkom att EU höll på att fatta beslut om att nya medlemsländer i den europeiska unionen vid årsskiftet kommer att påföras en av EG fastställd avgift på överlager av ris. Utskottets ambition är och har under hela behandlingen varit att dubbla avgifter inte skall uttas. Genom samtal som jag har haft med departementet har jag fått uppfattningen att detta också är regeringens ambition. I betänkandet har vi därför gjort följande skrivning: "Om av EG beslutade lageravgifter tillsammans med de nu aktuella inhemska avgifterna skulle leda till att de avgiftsskyldiga företagarna missgynnas i konkurrenshänseende, bör det vara möjligt för Jordbruksverket att korrigera uttaget av avgifterna med stöd av punktskattelagens regler om befrielse från skatt. Detsamma gäller om valutaförändringar skulle leda till att de föreslagna avgifterna avviker från avsedd nivå." Jordbruksministern är i kammaren, och jag tror att hon kommer att redogöra för hur regeringen tänker hantera den uppkomna situationen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Fru talman! Det är naturligtvis inte självklart att den prishöjning som ni talar om inträffar, Kaj Larsson. Den inträffar om försäljarna av ris och socker måste höja priserna därför att en lageravgift införs. I annat fall kan jag tänka mig att man är ganska obenägen att höja priset på ris. Man vet att allt fler konsumenter kommer att äta pasta i stället för ris om priset på ris kommer att bli högt. Därför är jag övertygad om att försäljarna av ris kommer att göra allt för att hålla nere priset. Genom att man inför lageravgiften på ris och socker blir det inte möjligt för försäljarna av ris att hålla nere priset. Anledningen till att EU har en hög införselavgift på ris - den är faktiskt 6 kr per kilo - är just att man vill gynna pastaindustrin. Detta är naturligtvis pastaindustrin intresserad av men knappast de som säljer ris. Genom att inte påföra riset den extra kostnad som lageravgiften innebär skulle vi i Sverige kunna få en betydligt lugnare prisutveckling på ris. Jag tror att de som säljer ris skulle välkomna en sådan, om de fick den chansen. Det skulle naturligtvis även de konsumenter för vilka detta är ett viktigt baslivsmedel göra. Prishöjningen kommer inte automatiskt, Kaj Larsson. Vi pressar fram den.
Fru talman! Detta är fel, Gudrun Lindvall. I min hand har jag ett avtal mellan sockerbetsodlarna och Sockerbolaget. Man har klart för sig att dessa pengar skall tas ut redan från den 1 januari. Det blir en prishöjning. Konsumenterna får betala detta. I uppvaktningar som vi har haft säger man att det har varit dåliga år. Därför vill man komma åt dessa pengar. De får pengarna för den nyproduktion som sker under 1995, men de får inte pengar för det som fanns 1994. Konsumenterna får betala i vilket fall som helst. EU:s regler innebär att gränsskyddet är annorlunda. När Sverige skall importera ris med EU:s regler blir det därför automatiskt ett högre importpris på riset. Det får konsumenterna betala. Det tar kanske några månader att sälja ut det lager som man har. Det är inte fråga om någonting annat.
Fru talman! Det handlar just om några månader. Eftersom vi vet att många varor kommer att bli dyrare i och med EU vore det bra om regeringen kunde föra en sådan politik att det svenska folket i alla fall under några månader kunde slippa den här prisökningen. Sedan kommer naturligtvis höjningarna i och med att svenska importörer kommer att påföras den avgift på Det skulle vara till gagn för låginkomsttagarna, för vilka baslivsmedel är nödvändiga, om de lager som nu finns i Sverige kunde försäljas till ett lägre pris under de första månaderna. Det förvånar mig att socialdemokraterna, som i annat fall ofta pratar så väl om konsumenterna, i det här fallet totalt sviker dem.
Fru talman! Vi kan bara konstatera att det som Gudrun Lindvall och jag är oense om handlar om några månader. Det blir en prishöjning på socker den 1 januari i vilket fall som helst, genom det avtal som är skrivet. Efter några månader, när man har sålt slut lagret av ris i Sverige, blir det en prishöjning.
Fru talman! Kaj Larsson säger att lageravgiften skall införas för att förhindra spekulation. Den största delen av lagret består av betor som har producerats av svenska bönder. Menar Kaj Larsson att det då är fråga om spekulation. Dessa betor skrev man ju kontrakt om för länge sedan. Man har inte kunnat spekulera, eftersom man inte har vetat vad som skulle hända. Detta innebär i realiteten att betodlarna inte kommer att vara reella medlemmar av EU förrän sent hösten 1995. Det är först sent hösten 1995 som de kommer att få se en höjning av priset för de betor som de har levererat. Jag vill klart slå fast att det är på det här sättet, Kaj Larsson. Vi tror bestämt, precis som Gudrun Lindvall, att priset hade kunnat höjas successivt, allteftersom de svenska betorna hade förbrukats. Nu blir det en chockhöjning den 1 januari på grund av att staten lägger på den här avgiften. Vet vet: det är ju ute i det svenska samhället, och människor hamstrar socker och ris.
Fru talman! Men det är ju detta jag försöker säga, Eva Björne! Läs det här avtalet som finns mellan Sockerbolaget och sockerbetsodlarna! Därav framgår klart att prishöjningen kommer den 1 januari i vilket fall som helst. Frågan är: Vem skall ha dessa miljoner kronor? Skall staten ha dem eller skall det danskägda sockerbolaget och sockerbetsodlarna ha dem? Det är detta vi tvistar om. Konsumenterna får betala från den 1 januari i vilket fall som helst.
Fru talman! Sockerbetspriset har varit betydligt lägre i Sverige än i övriga Europa. Att det eventuellt kunde inträffa en höjning av priset hade man i bakhuvudet när avtalet skrevs, och därför gjorde man upp på en lägre nivå. Det har hittills gynnat konsumenterna, och det skulle ha kunnat gynna konsumenterna efter den 1 Men det här gör att priset chockhöjs och att man är ute och hamstrar i dag, helt enkelt. Pengarna hade man dessutom just när det gäller socker och sockerbetor räknat in i ett lägre pris i avtalet, eftersom man räknade med att man så småningom skulle kunna få en viss ersättning.
Fru talman! Tror verkligen Eva Björne att sockerbetsodlarna och det danskägda sockerbolaget hade hängt på utskottets dörr och uppvaktat om det hade varit ur konsumentens intresse? Svaret måste vara nej. Vid de uppvaktningar jag personligen har blivit utsatt för har det framgått tydligt och klart att man vill åt dessa pengar. Man hade förväntat sig att få dessa miljoner från den 1 januari.

Fru talman! Vi har ju fått flera papper som också kan vara värda att läsas, Kaj Larsson. Bl.a. har Handels samarbetsorgan och Kooperativa förbundet skrivit. De skriver om förslaget, där ni pressar fram prishöjningar genom avgifterna: Förslaget är direkt konsumentfientligt. Det lager av socker och ris som finns i Sverige den 31 december 1994 kommer successivt att säljas ut. Med hänvisning till den rådande konkurrenssituationen kommer det därvid inte att vara möjligt att sälja produkterna till det höga pris som EU:s gränsskydd motiverar. Regeringens förslag innebär däremot att EU:s högre prisnivå omedelbart kommer att slå igenom. Där tar alltså handeln på sig ett ansvar. De talar om att de menar allvar med vad de skriver. Det innebär att handeln måste ha en viss marginal, och det skulle göra att man kunde förhindra den snabba prishöjningen, om inte avgifterna infördes.
Fru talman! Det här blir min sista replik eftersom jag måste ge mig i väg. Jag vill bara säga - det blir upprepningar varje gång - att det inte är för konsumenten som ni talar. Hela tiden talar ni för dem som producerat sockerbetor och tillverkar socker. Det är de som vill åt dessa miljoner. Det har också sagts att de sockerbetor som producerats i år inte tillkommit i spekulationssyfte. Det är riktigt, det kan jag hålla med om. Däremot förekommer det spekulation som kanske hade haft ännu större utsträckning om inte regeringen framlagt detta förslag. Det har kommit in många tusen ton socker till Sverige. Över en natt skulle värdet stigit väldigt, och man skulle kunna tjäna miljoner på det. Det är därför regeringen framlagt detta förslag, för att motverka spekulationen.
Fru talman! Jag företräder konsumenternas intressen. Jag är noga med att tala om det, och jag vill inte bli påprackad någon annan roll. När handeln skriver så här i ett papper som de skickar till oss, så har man en möjlighet att också hela tiden bevaka hur de handlar om man inte inför den här avgiften. Men om avgiften införs måste handeln direkt höja priset.

Fru talman! Bara ett kort tillrättaläggande. EU har beslutat om förordningar för att stoppa spekulationshandel, i första hand med ris och socker, i samband med de nya medlemsstaternas inträde. Förordningen om socker innebär bl.a. att Sverige kommer att åsättas ett normalt lager om 305 tusen ton vid årsskiftet. Allt socker därutöver exporteras till tredje land på Sveriges bekostnad inom ett år, annars avgiftsbeläggs överblivna kvantiteter av EU. När det gäller ris är det lagerhållarna i de nya medlemsländerna i den europeiska unionen som vid årsskiftet kommer att påföras en av EU fastställd avgift på överlager av ris. Därför kommer regeringen inom kort att förelägga riksdagen en proposition där den nationella lageravgiften anpassas med hänsyn till det beslut som fattats av EU. Min och regeringens uppfattning är att inga dubbla avgifter skall tas ut. Avsikten med den nu aktuella lagen är att stoppa spekulation och att undvika att staten på annat sätt skall tvingas finansiera lageravgifter. Vårt syfte är också att de avgiftsskyldiga företagarna inte skall missgynnas i konkurrenshänseende.
Fru talman! Får jag fråga jordbruksministern om hon har någon kommentar till att man från USA:s regering protesterar emot införande av skatt på lager av ris. Detta är ju inte bara en skatt på överlager av ris. Jordbruksverket skrev mycket riktigt i sin EU information att det svenska förslaget i vissa avseenden är mer långtgående än vad EU föreskriver. I detta papper som jag alltså har från amerikanska ambassaden, där man är instruerad från USA:s regering att protestera, framförs en kraftfull protest. Man anser ifrån USA:s sida att detta strider mot GATT Jag tycker det är allvarligt att den svenska regeringen inför en lag som för det första är betydligt mer långtgående än vad EU kräver och för det andra uppenbarligen bedöms av ett land som USA att ligga i strid med GATT-avtalets artikel 2. Jag tycker det vore på sin plats att jordbruksministern kommenterade detta.
Fru talman! Jag delar inte tolkningen av de upplysningar som kommer fram av Gudrun Lindvalls papper. Detta är inte diskriminering av import och det strider alltså inte, enligt vårt synsätt, mot GATT.
Fru talman! Har det funnits några kontakter mellan Jordbruksdepartementet och den amerikanska ambassaden? Brevet slutar med att man är villig att ta upp diskussioner för att kunna underlätta situationen.
Fru talman! Nej, det finns inte. Detta är en fråga mellan Sverige och EU.

Fru talman! Jordbruksministerns besked att EU inte vill beskatta ett lager som går utöver 350 000 ton som normallager är ett väldigt bra besked. Det svenska lagret av betor motsvarar ungefär detta. Skulle det ha varit förslaget i utskottet, då hade vi gärna varit med på den uppgörelsen.

Fru talman! Den som hade velat värna om konsumenterna i fråga om ris och socker skulle ha röstat nej till medlemskapet i folkomröstningen. Då hade vi sluppit denna diskussion i dag. Detta är en konsekvens av EU:s protektionistiska jordbrukspolitik, som innebär att en fri konkurrens hindras för att skydda den egna produktionen. Gudrun Lindvall sade detta tidigare. Det är vedertagen praxis att varor prissätts efter återanskaffningsvärdet. Det är därför det framgår av Expressens artikel "Dina nya EU-priser" från i söndags att priset på ris kommer att öka med 35:90 nästa år, att jämföra med avgiften 3:30. Vi kan erinra oss höjningen av kaffepriset när kaffeskörden gick "åt skogen" på andra sidan Atlanten. Det är en kaffeskörd vars kaffe vi skall dricka nästa år. Detta är inte logiskt. Det vet konsumenterna. De har löst problemet genom att köpa upp lagret till det lägre priset. Det stora problemet i dag för många risimportörer är att de har slut på sina lager och hinner inte få hem något nytt. De får hem nya lager efter årsskiftet. Då har problemet lösts. Konsumenterna har köpt innevarande lager av ris till det gamla priset. Det nya priset får de betala på nya lager med EU:s tullar.

Fru talman! Det vi gör nu är långt utöver vad EU kräver, Maggi Mikaelsson. EU kräver att vi skall införa beskattning på överlager. Det svenska Jordbruksverket hävdar att det svenska förslaget till avgift är i vissa avseenden mer långtgående än vad EU föreskriver. Avgiften tas nämligen ut på hela lager och inte bara på överlager. Det här är ett svenskt förslag som går utöver vad EU kräver. Det slår på konsumenterna. Försök inte att försvara något som är litet märkligt. Dessutom är det uppenbarligen så att detta inte bara är något som berör EU och Sverige. USA anser att detta också stör handeln med tredje land och att detta strider mot GATT, artikel 2.
Fru talman! Det är ju uppenbart att priset på ris kommer att höjas vid inträdet i EU. Sedan går det att diskutera om priserna hade höjts förr eller senare. Det är ju vad frågan handlar, och det är vad jag diskuterar. Det har ingenting med EU:s avgifter på överlager att göra. Det berör EU:s protektionistiska jordbrukspolitik. Det borde Gudrun Lindvall ställa upp på.
Av hänsyn till övriga talare som ännu inte har haft tillfälle att utnyttja sin taletid förklarar jag detta replikskifte avslutat.
Fru talman! Jag skall be att få citera ett brev till jordbruksministern. "Att köpa in ris är inte som att köpa annan spannmål, ris får köpas när och var i världen det finns till rätt pris och från t.ex. Kina kan man inte ta poster om några ton, det brukar bli ca 300 ton åt gången -. Ris kan inte köpas in när behovet finns, då kostar det otillbörligt mycket, man måste ha ett lager så att man kan vänta in bättre priser och slå till när tillfället känns rätt. I dagarna har har jag fått veta att Du lagt en proposition om att inneliggande lager av ris, oberoende av storlek, skall deklareras och en avgift om 3:30 per kg skall betalas in -!!!" Litet längre fram i brevet står det: "Bakgrunden lär vara att den som spekulerar skall ́bestraffas ́ och det kan jag förstå, men vanliga, normala lager?? Här har Du nämnt ett ́tillåtet ́ lager om 3 ton, för oss skrattretande, 3 ton är vad vi förbukar under ett halvt skift." Fru talman! Detta är inte ett brev från ett stort företag. Brevet kommer från ett litet företag, Vårgårda Kvarn, som Kaj Larsson nämnde innan han lämnade debatten - vilket jag tycker är mycket synd. Det är ett litet företag som kämpar för sin överlevnad med sina 15, 16 anställda. Företaget är för övrigt mest känd för sin produkt Vårgårda Ris. Det framgår av propositionen att tanken med lagen är att beskatta överlager. I propositionen framgår vidare att lager som byggs upp i spekulationssyfte inför ett svenskt EU-medlemskap skall beläggas med avgifter. Det gäller i princip alla lager. Gränsen för detta har satts vid 3 ton. När jordbruksministern får ett besked om att 3 ton inte är en normal lagernivå för ett vanligt svenskt producerande företag, utan det handlar om ett halvt skifts produktion, tycker man rimligen att om Socialdemokraterna har något intresse av att hantera frågan på ett anständigt, korrekt sätt skulle vidta en korrigerande åtgärd. Regeringen har inte gjort det. Dessutom har Socialdemokraterna och Vänstern i riksdagens jordbruksutskott inte gjort det.

Fru talman! Eftersom ingen från Folkpartiet tidigare har deltagit i den här animerade debatten går jag nu in med ett enminutsinlägg. Jag har ett par synpunkter som väl sammanfaller med vad det avslutande Älvsborgsvarvet har landat på, nämligen att förslaget borde omprövas. Det skulle kanske också vara något av en julklapp att låta denna riksdagsdebatt sluta i ett västgötaklimax på så sätt att regeringen och Socialdemokraterna accepterar ett avslag på förslaget. När man läser betänkandet får man nästan den uppfattningen att utskottsmajoriteten utgår från att alla som håller ett lager av socker eller ris gör det för att spekulera. Flera talare har här omvittnat att det finns många företag som måste hålla stora lager av de här produkterna om de skall ha en chans att fungera och rent av överleva. Det gäller särskilt i fråga om socker. Årets svenska betskörd har medfört att vi just nu har stora lager av socker runt om i landet. Det handlar alltså inte om spekulation utan om sunda, företagsmässiga bedömningar. Jag hade tänkt framföra en synpunkt till Socialdemokraternas företrädare, som nu har försvunnit ur debatten och kammaren. Han lät förstå att det var något slags vinst att hålla lager. Jag hade därför velat fråga honom om en utebliven särskild lageravgift enligt socialdemokratisk tolkning motsvarar en vinst, om det är ett nytt sätt att resonera i vinstfrågor. Min slutsats, fru talman, är den som reservationen innehåller. Det finns tunga sakskäl som talar mot den föreslagna avgiften. Det råder osäkerhet om dess effekter, vilket också framgått av debatten, och frågor rörande samordning med motsvarande reglering inom EU är heller inte klarlagda. Det enda rimliga, fru talman, är att reservationen får kammarens stöd, och därmed får regeringen också en chans att ompröva hela sin inställning i de här frågorna.

Fru talman! Orsaken till dagens debatt är den överhängande risken för att mycket av det som under lång tid åstadkommits i svensk försvarspolitik förstörs och att mycket av det som vårt land kan komma att behöva för att stå säkerhetspolitiskt starkt också på andra sidan år 2000 riskerar att rivas ner och förstöras i en närmast planlös process under de närmaste månaderna. Regeringen har förklarat att man vill tidigarelägga 1997 års försvarsbeslut till 1996. Det är fel. Vad det egentligen handlar om är att tidigarelägga det till 1995, eftersom det är då man fattar beslut både om säkerhetspolitiken och därmed försvarets inriktning och om de ekonomiska nivåerna. Vad som återstår därefter är väl närmast att sopa ihop resterna av de beslut som då fattas. Det säger sig självt att en så forcerad hantering av så centrala frågor kräver en mycket noggrann beredning för att inte risken för också mycket stora misstag skall bli mycket stor. Här väntar vi fortfarande på de slutgiltiga beskeden. En partiledardiskussion och informella diskussioner har ännu inte lett till någon klarhet. Det är min förhoppning att regeringen så snabbt som möjligt skall vara beredd till en arbetsordning kring dessa frågor som trots skilda meningar i sakfrågan kan förena företrädare för den nuvarande och den tidigare regeringen. På en sådan arbetsordning måste det ställas bestämda krav. Vi moderater medverkar inte till slarv med säkerhetspolitiken. Vi medverkar inte till hafs med försvarspolitiken. Försvaret har i dag en sund och bra planering. Det har ÖB omvittnat under de senaste veckornas också offentliga diskussioner med försvarsministern. Men den situation som tidigare var balanserad blir nu obalanserad genom att regeringen i stället för att hjälpa där hjälp behövs verkar vara inställd på att stjälpa där stjälpa är möjligt. Till detta kommer den blanka ukas om nedskärningar med ytterligare 1,8 miljarder kronor som man lagt ut utan att veta vad man skall spara på. Det frågar man ÖB om. När ÖB sade vad man måste spara på därför att man kan spara på det, sade regeringen och försvarsministern att just det får man inte skära på.

Fru talman! Det kalla kriget är slut - jag syftar på det som var utanför detta rum. I mer än 40 år stod två kärnvapenrustade militärblock mot varandra i hjärtat av Europa. I mer än 40 år levde vi i Sverige med risken att dras in i ett stormaktskrig. Det hotet sökte vi möta med en fast neutralitetspolitik och ett starkt försvar. I dag är Europa inte längre delat i två block. Warszawapakten är upplöst. Länderna i Central och Östeuropa har återvunnit sin frihet. För oss är det en särskild glädje och säkerhetspolitiskt särskilt betydelsefullt att våra baltiska grannfolk blivit fria efter 50 år av annektering och förtryck. Själva Sovjetunionen har fallit sönder med kommunismens sammanbrott. De ryska trupperna har dragits tillbaka från Centraleuropa och länderna kring Östersjön. Ryssland är förvisso, liksom USA, en supermakt på kärnvapenområdet, men alla seriösa bedömare, också våra svenska militärer, är eniga om att Ryssland inte är i stånd att på många år rikta ett konventionellt militärt hot mot Västeuropa, om nu en ny och annorlunda rysk regim skulle vilja det. NATO-länderna har dragit den enda rimliga konsekvensen att det nya läget. Försvarsutgifterna har skurits ned med i grova tal 15 % sedan 1986. Under perioden 1990-1993 har de amerikanska försvarsutgifterna sänkts med 15 %, de tyska med 14 % och de brittiska med 12 %. Jag skulle kunna göra listan än längre. Förändringarna i vår omvärld har varit snabba, djupgående och positiva. Vi måste ta fasta på dem. Vi måste inse att vi inte befinner oss i en ny avspänningsperiod i det kalla kriget utan i en helt ny situation. Försvarsdepartementets budget är på 40 miljarder. Jag utgår från att vi alla här i kammaren är ense om att försvarsutgifterna inte kan vara en fredad zon i ett läge då de militära hoten mot vårt land sjunkit undan så tydligt. I ett läge då vi tvingas minska stödet till barnen och till de sjuka och gamla kan vi inte utfärda fribrev till försvaret. För att travestera Carl Bildts ord i valrörelsen: Jag kan inte medverka till att ta från barn och ge till kulor och krut. Sverige bör inte ha en större försvarskostym är vad det säkerhetspolitiska läget och hotbilden kräver. Därom råder, såvitt jag förstått, enighet mellan samtliga partier i riksdagen. Jag är väl medveten om att besparingar på försvarsutgifterna reser särskilda problem, eftersom försvarsplaneringen är och måste vara långsiktig. Men det är problem som går att lösa och som vi måste lösa. Regeringen har föreslagit att de årliga försvarskostnaderna under mandatperioden skall minskas med 2 miljarder, eller 5 %. Detta skall jämföras med de tvåsiffriga tal som gäller för flera andra länder. Men regeringen vill inte föregripa nästkommande försvarsbeslut genom att föreslå omfattande strukturförändringar. Av mig har det i den allmänna debatten begärts dels att jag inte skall föregripa 1996 års försvarsbeslut, dels att jag skall ge besked om alla strukturförändringar. Det är varken logiskt eller hållbart. Överbefälhavaren har meddelat att det finns osäkerheter i försvarets ekonomi. Han har på mitt uppdrag redovisat sina beräkningar av dessa. Han har kommit fram till en siffra på nära 4 miljarder. I debatten om försvarets ekonomi, och framför allt när ett nytt försvarsbeslut närmar sig, har det alltid florerat olika och mycket höga siffror. Min företrädare Anders Björck betecknade här i kammaren i våras de siffror som då förekom i debatten som helt gripna ur luften. Det är naturligtvis aldrig bra för någon offentlig verksamhet om dess ekonomi omges med oklarheter och frågetecken. ÖB och jag är överens om att det är nödvändigt att försöka skapa klarhet. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en oberoende expertgrupp för att granska försvarsmaktens redovisade osäkerheter. Innan dessa fakta finns på bordet kan inte ÖB:s rapport tillåtas att tas till intäkt för strukturella förändringar inom försvaret. Jag vill redan på det här stadiet av debatten, fru talman, fråga Carl Bildt om han vet vem som var statsminister i den regering som överlät ÖB:s osäkerhetsfaktorer på miljardbelopp till den nya regeringen. Fru talman! Jag har gett en kortfattad säkerhetspolitisk bedömning. Den är ljus. Samtidigt måste vi vara på det klara med att utvecklingen i vår omvärld på längre sikt är svårare att bedöma än tidigare. Den stora osäkerhetsfaktorn är givetvis Ryssland. Vi hoppas naturligtvis på en fortsatt demokratisk utveckling. Men som de senaste dagarnas händelser i Tjetjenien visar finns också mörka stråk i den ryska politiken. Vi måste ha en ödmjuk inställning till framtiden och ha en beredskap för att vårt säkerhetspolitiska läge återigen kan komma att försämras. Sveriges militära alliansfrihet måste även i fortsättningen stödjas av ett starkt och modernt försvar. För att inga tvivel skall råda på denna punkt vill jag klart och entydigt upprepa: Sverige skall ha ett starkt och modernt försvar. Regeringen eftersträvar politisk enighet kring försvaret. Det har alltid varit en styrka för vårt land att det har rått enighet om grunderna för vår säkerhetspolitik och vårt försvar. Det är min och regeringens fasta övertygelse att så alltjämt är fallet. Därför har jag fört samtal med samtliga riksdagspartier om hur nästa försvarsbeslut skall förberedas. Nästan alla partier är överens om hur vi skall arbeta. Jag hoppas att alla riksdagspartier kommer att ställa upp i arbetet med nästa försvarsbeslut. Därför fortsätter samtalen. Den accepterade linjen är att följa min företrädares uppläggning. 1992 tillsatte Anders Björck en försvarsberedning under ledning av den dåvarande statssekreteraren i Försvarsdepartementet med uppgift bl.a. att förbereda nästa försvarsbeslut. Den nya regeringen har valt att inför det kommande försvarsbeslutet arbeta vidare med den tidigare regeringens modell med en försvarsberedning och inte tillsätta någon traditionell försvarskommitté. För detta har jag stöd från merparten av de politiska partierna. En försvarsberedning skall naturligtvis ge möjlighet för de olika partierna att få sina förslag och alternativ granskade och utredda. Regeringen anser att nästa försvarsbeslut bör delas upp i två riksdagsbeslut. Den första propositionen skall föreligga sommaren 1995 och innehålla en säkerhetspolitisk bedömning, målen för totalförsvaret, vissa övergripande principiella frågor samt ett förslag till ekonomiska ramar för försvaret under femårsperioden 1997-2001. Denna säkerhetspolitiska bedömning och de ekonomiska ramar som riksdagen sedan under senhösten fattar beslut om skall bilda utgångspunkt för försvarsmaktens, ÖB:s och andra myndigheters mycket självständiga framtagande av underlag inför det andra riksdagsbeslutet hösten 1996. Min avsikt är att ledamöterna i försvarsberedningen hela tiden nära skall följa departementets arbete med propositionerna. Ledamöterna skall kunna begära särskilda föredragningar, få sina förslag och alternativ utredda och kalla till sig oberoende experter. Ett halvår för den säkerhetspolitiska bedömningen kan tyckas kort, men det bör räcka. Min företrädare har tagit initiativ till inte mindre än 18 förberedande utredningar, som nu lämnat 24-25 rapporter att läggas till grund för arbetet. Rapporterna från detta gedigna arbete, som Anders Björck satte i gång, har regeringen redan beslutat överlämna till partiledarna och till beredningens ledamöter.Ingenting talar för att ett säkerhetspolitiskt analysarbete som utsträcktes ytterligare ett halvår skulle ge en säkrare bedömning. I stället har jag för avsikt att lägga in tre kontrollstationer, där man vid olika tidpunkter kan värdera huruvida den ursprungliga säkerhetspolitiska bedömingen är giltig eller om den måste revideras. Arbetet med kontrollstationer förutsätter att beredningen ger ifrån sig en rapport om den säkerhetspolitiska bedömningen inför den första propositionen. Fru talman! Det är min starka och innerliga förhoppning att vi skall kunna förena oss i ett samlat och konstruktivt arbete med nästa försvarsbeslut. Förutsättningarna därför bedömer jag som mycket goda.

Fru talman! Försvarsministern sade i sin inledande och något kortfattade säkerhetspolitiska redogörelse att vi nu står inför en helt ny säkerhetspolitisk situation. Jag kan till stor del hålla med om detta. Och det är ingen tvekan om att det kommer att få konsekvenser för den samlade utrikes och säkerhetspolitiken, inklusive försvaret. Men vad jag med bestämdhet vill understryka är att denna nya säkerhetspolitiska situation inte får tas till intäkt för hafsverk vare sig på det ena eller på det andra området. Jag tror i själva verket att den tidpunkt som den tidigare regeringen hade angett, med stöd också av Socialdemokraterna i riksdagen, för en ny prövning av försvarspolitiken - dvs. 1997 - var ganska lämpligt vald. Då hade vi kunnat se resultaten av den regeringskonferens inom den europeiska unionen som kom att ta ställning till den framtida gemensamma utrikes-, säkerhets och, delvis, också försvarspolitiken. Då hade vi bakom oss haft ett parlaments och ett presidentval i Ryssland som hade skapat större klarhet också om de, som försvarsministern säger, mörka sidor som fortfarande finns i den ryska politiken. Och då hade kanske delar av konturerna kring den framtida amerikanska säkerhetspolitiken gentemot Europa kunnat klarna. Nu blev det, om jag förstår försvarsministern rätt, inte så. Det som har inträffat är ju att genom, och grundlagt av, en traditionell socialdemokratisk motvilja mot försvarspolitiken har Finansdepartementet i den inledande hanteringen så totalt plattat till Försvarsdepartementet att man står totalt utan handlingsutrymme kortsiktigt, långsiktigt och i den parlamentariska beredningen. Det som inträffar är ju att man inte tidigarelägger från 1997 till 1996, utan det är ett beslut 1995 om säkerhetspolitiken innan vi vet om omvärlden och om försvarspolitikens nivå och inriktning och innan vi haft möjlighet att få fram ett gediget underlag. Det riskerar att bli ett hafsbeslut i en helt ny säkerhetspolitisk situation med risker för betydande säkerhetspolitiska missgrepp som vi kan få leva med under lång tid. Det är snabbt gjort att rasera. Det tar lång tid att bygga upp. Ett värnpliktssystem lämpar sig inte för hantering hit och dit på detta sätt. En försvarsindustri lämpar sig inte för en hantering hit och dit på detta sätt. Facit hittills av det vi sett av regeringen är att man omedelbart lägger ut denna ukas om 1,8 eller 2 miljarder i omedelbara nedskärningar, utan prövning såvitt jag kan förstå. Sedan frågar försvarsministern ÖB: Vad skall jag spara på? ÖB kommer tillbaka, och då säger försvarsministern: Ja, men det skall vi inte spara på. Men det är inte ÖB:s sak att ge besked om regeringens politik. Det är regeringens sak att ge besked om regeringens politik. När regeringen inte kan det i den fråga som den själv har fattat beslut om, är det, med förlov sagt, litet skralt. När det gäller hanteringen av saker som alltid uppstår under en försvarsbeslutsperiod - prisindex och valutafrågor - har vi en beredning för att hantera dem. En regering skall alltid vara beredd att hjälpa. Det var den tidigare regeringen. Här förefaller det som om Finansdepartementets diktat har tvingat Försvarsdepartementet in i en situation där man hellre stjälper än hjälper när det gäller konkreta problem, t.ex. kostnadsberäkningarna i JAS-systemet. Sedan till den på sikt avgörande frågan: Strävar regeringen efter att söka en säkerhetspolitisk samsyn, eller skall man bryta mot en svensk modell för säkerhetspolitiska ställningstaganden som vi haft under hela efterkrigstiden?

Vill regeringen bryta upp från detta, är det ingen som kan förhindra regeringen att göra det. Men det är ett brott mot en svensk modell i säkerhetspolitiken. Det är ett brott mot något som jag är övertygad om har varit ett värde för Sverige, och skulle kunna vara det också i framtiden. Jag beklagar om så är fallet. Jag noterar att vi fortfarande har ett försvarsdepartement. Men något faktiskt inflytande på den förda politiken förefaller det inte längre ha.

Fru talman! Den här debatten har föranletts av en del förslag till åtgärder från den nya socialdemokratiska regeringen. Det handlar om tidigareläggning av försvarsbeslut, som vi har kunnat höra, och därmed förkortad tid för förberedelse av detta försvarsbeslut. Vidare handlar det om vad som står i en av regeringens tidigare propositioner, nämligen proposition "Inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde vidtas utgiftsbegränsningar om 2 000 miljoner kr som skall uppnås senast 1998. Regeringens inriktning är, om det säkerhetspolitiska läget tillåter det, att de försvarsbeslut som fattas hösten 1996 och som omfattar perioden 1997-2001, skall leda fram till ytterligare besparingar om minst 2 000 miljoner kr. Nästa försvarsbeslut måste bli föremål för överläggningar mellan riksdagspartierna." Vad diskussionen hittills har visat är väl att här finns det klara spänningar mellan i varje fall några av partierna. Jag skall gärna utveckla Centerns hållning beträffande den här hanteringen. Det är klart att proceduren är viktig om man skall kunna göra ett bra jobb. Sverige behöver även i framtiden ett militärt försvar som är så starkt att det kan värna vår fred och vårt territorium och som är en stabliserande faktor i vår del av världen. Den ekonomiska situationen i Sverige nu och för flera år framåt fordrar emellertid största återhållsamhet med alla offentliga utgifter, även försvarsutgifter. Ju knappare resurser som står till förfogande, desto viktigare är det naturligtvis att de används rätt. Det är därför viktigt att nödvändiga sparinsatser görs med omsorg. Men snabba och illa genomtänkta åtgärder kan skapa långvariga problem och förluster i effektivitet. En tidigareläggning av försvarsbeslutet får inte innebära just detta. Det svenska försvarets utformning måste ha sin grund i en säkerhetspolitisk analys. Det är egentligen den som är det övergripande. Försvarspolitiken får inte formuleras efter sparbeting från Finansdepartementet eller göras konjunkturberoende. Därför förordar Centern att besparingar på försvarsområdet läggs in i ett kommande försvarsbeslut. Bakgrunden finns alltså naturligtvis i den avspänning som vi trots allt kan se präglar vår omvärld. Om det säkerhetspolitiska läget så medger vid genomförandetidpunkten bör försvarsutgifterna kunna minskas med 10 % fram till 1999. Detta är vår inriktning. Vad det nu handlar om är att hantera gällande försvarsbeslut med ansvar. Det gäller bl.a. följderna av krondevalveringen - som ju knappast kan vara någon överraskning, eftersom den inträffade fr.o.m.hösten 1992 - och de följande s.k. planeringsosäkerheterna på ca 4 miljarder kronor.

Där vill jag ringa in problemet för närvarande. Sedan kan man alltid diskutera formerna för hur vi skall bereda och förbereda ett kommande försvarsbeslut. Där är jag positiv och tacksam för den deklaration som försvarsministern här gjorde och som innebär att man skall ge de olika politiska partierna möjligheter att få sina förslag utredda och värderade av försvarsmyndigheterna. Det är bra. Och det är nödvändigt, därför att i annat fall riskerar man att få en annan form av reaktionsmönster - dvs. om partierna inte blir någorlunda ense i det förberedelsearbetet leder det till avhopp eller andra konvulsioner i den här beredningen, eller vad man nu kommer att stanna för. Det är att ta för stora risker. Jag antar att vi alla har utgångspunkten att det är bra med breda politiska majoriteter som grund för det kommande försvarsbeslutet. Min fråga till försvarsministern i dagsläget är hur han vill beskriva den här uppenbara konflikten i närtid mellan Finansdepartementets besparingskrav på 2 miljarder, eller om det nu är 1,8 miljarder, och hur detta skall hanteras i förhållande till en nödvändig förankringsprocess mellan partierna.

Fru talman! 1992 års försvarsbeslut innebar en vidareutveckling av 1987 års beslut. Det medförde det till synes något paradoxala att försvarsutgifterna ökade i Sverige för att kompensera eftersatta kvalitetsbehov, samtidigt som nedskärningar inleddes i öst och väst. Beslutet togs endast två och ett halvt år efter Berlinmurens fall, ett och ett halvt år efter Tysklands återförening, ett halvt år efter Sovjetunionens upplösning och likaså ett halvt år efter Maastrichtfördragets tillkomst. Det togs i en tid av stora förändringar, då möjligheterna att göra säkerhetspolitiska bedömningar måste ha varit mycket små. 1992 års beslut innebar knappast en anpassning till ett nytt säkerhetspolitiskt läge utan snarare en fortsatt strukturomvandling, som inleddes med 1987 års beslut. Detta kom till när ingen kunde drömma om det snabba uppbrytandet av en mer än 40-årig blockuppdelning av Europa. Två och ett halvt år senare kan vi blicka tillbaka på ett beslut som togs i en tid som präglades av stor osäkerhet om framtidsbedömingarna. Förhoppningar om fred, frihet, demokrati och samarbete i Europa var mer optimistiska än i dag. För det nordiska området har flera steg tagits som väsentligt förbättrat de säkerhetspolitiska förutsättningarna i vårt närområde. De baltiska ländernas oberoende har stärkts. Tillbakadragandet av de ryska trupperna har avslutats. EU inleder nu förhandlingar om Europaavtal med de baltiska staterna. Finland och Sverige blir medlemmar i EU från nyåret 1995. Medlemskapet i EU och de möjligheter det ger att medverka till demokratisk och ekonomisk utveckling i hela Europa är det viktigaste nya bidraget till vår egen säkerhet i Europa. Fru talman! Warszawapaktens upplösning, de sovjetiska truppernas återtåg och de baltiska staternas självständighet har kraftigt försvagat hotbilden mot Sverige. Den ryska ekonomins sönderfall och följderna för samhällsmoralen har radikalt urgröpt den ryska militära förmågan. Ändå kvarstår Murmanskområdet som det strategiskt hetaste i Europa, vilket oundvikligen drar in det nordiska området i strategiska överväganden. Utvecklingen i Ryssland sedan 1992 har inslag som gör dess framtida ekonomiska och politiska utveckling mer svårbedömd. De oroväckande händelserna i Tjetjenien skall inte här övertolkas men understryker den ökade osäkerheten i bedömningen. Kriget i Bosnien har katastrofalt demonstrerat svagheten i de nuvarande europeiska säkerhetsstrukturerna. Vad värre är, är att de också har demonstrerat att det inte enbart handlar om bristfälliga strukturer och mandat. Utan att här dra några långtgående slutsatser har de senaste veckorna ställt slitningar även inom den gamla västalliansen i öppen dager. Vi befinner oss med all sannolikhet i en långvarig övergångsperiod från efterkrigstidens blockuppdelning till något som vi knappast ens kan sia om. Den direkta hotbilden mot Sverige har kraftigt försvagats, men osäkerheten om den långsiktiga säkerhetspolitiska utvecklingen är stor. Fru talman! Vår samhällsekonomiska utveckling inger fortfarande mycket stor oro. Den ställer stora krav på att hushålla med offentliga medel, självfallet också inom försvarsbudgeten. Varje möjlighet att spara och även ompröva måste prövas. En sund svensk ekonomi är en förutsättning också för en tillfredsställande säkerhetspolitik. Mot den bakgrunden har Folkpartiet liberalerna föreslagit att också en kraftig minskning av utgifterna inom totalförsvaret skall övervägas. Förutsättningarna för kraftigt minskade försvarskostnader är större än under hela efterkrigstiden. Därför bör vi inför nästa försvarsbeslut seriöst pröva möjligheter för och konsekvenser av ett sådant alternativ. Folkpartiet har ställt sig positivt till att pröva regeringens förslag att för tiden fram till nästa försvarsbeslut minska försvarskostnaderna. Lika angeläget som det är att pröva möjligheten att långsiktigt minska försvarsutgifterna rejält, lika svårt kan det vara att minska försvarsutgifterna på kort sikt utan allvarliga konsekvenser. Att vidmakthålla besluten om försvarets kvalitet talar mot att mer omfattande ställa in repetitionsutbildningar eller senarelägga materielbeställningar. Att nu inleda utbildning innebär investeringar som inte kommer att behövas i en sannolikt minskad organisation. Detta är lika mycket samhällsekonomiskt slöseri som att ej fullfölja utbildning och investeringar som det redan lagts ned väsentliga resurser i. Vår slutliga bedömning gör vi när budgetpropositionen klarlagt regeringens besparingsförslag. Fru talman! Så mycket mer oroande finner vi det därför att ÖB nu inför närmast ett totalstopp för repetitionsutbildning och när politiker rycker ut till försvar för tanken på en i praktiken återgång till någon form av militär grundutbildning för alla manliga vapenföra. Så sent som i torsdags beslutade riksdagen om en lag om totalförsvarsplikt - en allmän plikt att delta i alla de totalförsvarsfunktioner som behöver tillföras människor i beredskap och krig. Det är en förlegad syn att man försvarar sitt land enbart med bössa i handen. Sårbarheten i det moderna samhället ställer mycket större krav än så. Däremot vore det principiellt oacceptabelt att ge människor någon form av militär utbildning, oavsett om de behövs inom totalförsvaret och oavsett om de kan ges utbildning och materiel som krävs för att ställas inför det moderna krigets hot. Det har vi inte råd med, vare sig ekonomiskt eller etiskt. Fru talman! Det uttalas ofta en önskan att svenska försvarsbeslut skall fattas i bred parlamentarisk enighet. Det är inte mindre viktigt denna gång. Det är därför Folkpartiets bestämda vilja att arbetet inför 1996 års försvarsbeslut kan bedrivas i former som vi alla kan vara överens om.

Fru talman! Det svenska försvaret och den svenska säkerhetspolitiken skall grunda sig på den hotbild och den säkerhetspolitiska situation som vårt land befinner sig i. Kan man då säga att det svenska försvaret har levt upp till detta och fyller den funktionen? Man har här från flera partier talat om behovet av ett starkt svenskt försvar. Vänsterpartiet menar att denna beskrivning i grunden är felaktig. Personligen tror jag över huvud taget inte på ett militärt försvar medan Vänsterpartiet i övrigt förordar en väsentligt bantad försvarsorganisation och en helt annan inriktning på det civila försvaret. De stora hot som vår säkerhet utsätts för består av de stora orättvisorna som finns i världen mellan nord och syd och de stora miljöproblemen i Östeuropa och i hela Centraleuropa. Problem med social oro och brist på sysselsättning är de stora hoten. Det är där vi borde sätta in de svenska insatserna för att undanröja det som faktiskt är ett hot mot säkerheten för människor i Europa, i världen och i Sverige. När vi nu skärskådar just det svenska försvaret menar jag att det som regeringen har gjort är välkommet. Regeringen har genom Thage G Peterson tagit upp att försvaret måste utsättas för en kraftig nedskärning. Försvaret, precis som alla andra verksamheter, måste utsättas för en granskning av effektiviteten. Försvaret måste på samma sätt som annan verksamhet hålla sig till ekonomiska spelregler. Vänsterpartiet ställer sig självfallet bakom den försvarsberedning som regeringen aviserat. Vi tror att det är bra att tidigarelägga den och att det är bra att frågan tas upp över partigränserna. När vi diskuterar Sveriges säkerhetspolitiska situation och hur vi har anpassat oss till det som många uppfattar som ett yttre hot, trots att vårt land har befunnit sig i fred sedan 1814, vill jag gärna peka på den mycket intressanta utvärderingen från ESO - En effektiv försvarspolitik. Carl Johan Dahlman har utvärderat försvaret. Han pekar på att försvaret inte har varit effektivt när omvärlden har utsatt Sverige för hot. Då har inte resurser satsats medan man i andra situationer, då resurserna inte har behövts, ändå har satsat mer. I utvärderingen har också tagits upp hur stelbent och ineffektivt försvaret faktiskt är på en rad områden. Jag menar att utvärderingen måste mana till vidare studium. Vi talar här om krav på besparingar inom försvaret. Thage G Peterson tar upp att det inte finns fredade zoner för besparingar. Jag har några frågor till Moderaterna: Menar verkligen Moderaterna att inte försvaret skulle utsättas för besparingskrav precis som all annan verksamhet? Av vilken anledning skulle vi undanta just försvaret? Varför skall inte försvaret utsättas för samma krav på effektivitet och besparingar som alla andra sektorer i samhället? Varför skall vi minska satsningarna på barn och barnfamiljer med 3 miljarder i enlighet med budgetpropositionen? Varför skall vi minska på en rad områden utom försvaret? Jag hävdar också att fördelningen är orimlig. I dag satsas en tredjedel på biståndsbudgeten, som också utsätts för starka neddragningar, men tredubbla belopp på försvaret. Jag kan inte se att detta är särskilt är effektivt. Fru talman! Jag vill gärna gå vidare när det gäller effektivitetskravet. Vad kommer Thage G Peterson och regeringen att göra åt den mycket allvarliga kritik som har riktats från Riksrevisionsverket, där man just pekat på hur försvaret inom de enorma ramar man faktiskt har inte har varit effektivt. De krav som vi ställer på andra myndigheter och offentlig verksamhet i vårt land har inte uppfyllts av försvaret. Hur kommer man att agera i framtiden vad gäller detta? Jag vill till fullo instämma vad gäller frågor om fördelning utifrån den totalpliktdiskussion som vi tidigare haft här i riksdagen. Vänsterpartiet menar att en grundstomme för försvaret är en värnpliktig armé i Sverige och att vi även i fortsättningen skall använda oss av en värnpliktig armé. Däremot kan vi göra enorma besparingar genom nedskärningar på materielområdet, exempelvis JAS, Bamse, pansarvagnar osv. Jag är övertygad om att det skulle leda till klara förbättringar vad gäller försvarets inriktning. Fru talman! Slutligen vill jag bara upprepa det som Sture Ericsson, en i försvarsfrågor känd tidigare riksdagsledamot, tog upp i Vilnius för några veckor sedan vid en säkerhetskonferens för Östersjöområdet. Han pekade på satsningen på 40 miljarder på försvaret utifrån en hotbild från Ryssland. Han frågade sig: Om vi nu satsade bara ett par av dessa miljarder för investeringar i miljö, för att stärka demokratin i Östersjöområdet och särskilt Ryssland, vad skulle inte detta kunna åstadkomma för att trygga Sveriges säkerhet?

Fru talman! Vid en särskilt anordnad försvarsdebatt så här dagarna före jul går mina tankar till dem som drabbas av kriget, de människor som får lida av alla de vapen som vår eller någon annan vapenindustri tillverkat och som används i ett ofta oförståeligt krig, de som lever i forna Jugoslavien eller andra delar av vår värld som drabbas av krig och därtill hörande svält och umbäranden. Mina tankar går också till de människor som drabbats av det tilltagande grova våldet. Jag tänker på Falun, Bjuv och Stockholm. En ny hotbild har visat sig i det allt grövre våldet, där allt oftare vapen är inblandade, vapen som ibland kommer från det militära. Händelserna stärker mig i min uppfattning att vi måste minska vapentillgången och sträva efter global avrustning. Här har vi i Sverige möjlighet att vara ett föregångsland. Upprustningen, där hela tiden nya effektivare vapen tas fram, måste stoppas. I stället måste kunskapen kanaliseras till den teknik som behövs för att klara den nya hotbilden. Den nya hotbilden som finns i framför allt miljöhoten, där miljötekniken och miljökunskapen för en långsiktigt hållbar utveckling måste ställas i centrum. Fru talman! Det är den nya hotbilden i ett större samhällsperspektiv som måste tas med i den kommande försvarsberedningen. Jag är av uppfattningen att tidigare försvarsutredningar i allt för hög grad koncentrerats kring försvaret utifrån de gamla militära hoten. Detta är naturligtvis anledningen till att det i dag råder alltför vattentäta skott mellan försvaret, dess forskning och samhället i övrigt. Det är dags att vi ändrar på detta i den kommande beredningen. Säkerhetspolitik gäller inte enbart militära frågor. Orsakerna till krig och konflikter är ofta av ekonomisk, ekologisk, religiös eller kulturell natur. I Sverige är det inte de militära hoten som ligger närmast. Hot i form av miljöhot eller social utslagning ligger närmare. Vår frihet och överlevnad hotas på ett flertal vis genom kontinuerlig kemisk påverkan. Våra celler utsätts för gifter som människans celler aldrig tidigare utsatts för. Konflikterna och flyktingströmmarna till följd av ekologiska katastrofer ökar. En stor del av miljöproblemen härrör sig från militär verksamhet. Därför måste den militära verksamheten ta ett större miljöansvar i enlighet med vad som beslutades vid Det finns ytterligare anledningar att i större utsträckning öka samarbetet mellan den militära grenen och miljöansvaret. Försvarsindustrin som är en del av vår offentliga verksamhet hänvisar ofta till sysselsättningseffekter vid neddragningar. Här finns en möjlighet att använda kunskapen till att förebygga miljöförstörelse. Våra grannländer i öst behöver hjälp med miljöteknik för att minska miljöhoten. En hårdare satsning på förebyggande åtgärder vad gäller miljön och jobben i öst är nödvändigt för att minska hotbilden. Den stora satsningen måste ligga på att förebygga konflikter för att man i tid skall kunna stoppa de katastrofer vi nu ser i Bosnien och Rwanda eller som nu riskerar att ske i Tjetjenien. Här kan och måste Sverige i framtiden bli en föregångare. Det måste gå att använda försvarsanslagen på ett betydligt effektivare sätt än i dag för att värna freden, för att förhindra att krig över huvud taget uppkommer. Genom förebyggande arbete vad gäller miljö, fattigdom och sårbarhet hamnar vår egen hotbild i en bättre situation. Vi klarar att minska våra kostnader för försvaret och ändå ha kvar en hög säkerhet i form av ett bra försvar med nya uppgifter. Jag är helt övertygad om att en del av våra nuvarande regementen skulle kunna göras om till miljöregementen som skulle kunna ta sig an de miljöjobb som i dag inte blir utförda. Det kan vara fråga om att bygga våtmarker för att minska läckaget till våra hav, att flytta en slagghög eller att rensa upp från tidigare miljösynder. De internationella miljöhoten som finns i dag innebär att vi också måste ha en internationellt uppbyggd miljöarmé med avancerad kunskap för att klara en eventuell olycka, en form av räddningsarmé vid miljökatastrofer. Det är ett jobb som kräver stor kunskap. Det är ett ansvar som vi måste ta och som kunde ligga under FN:s ansvarsområde. Den kommande beredningen om det framtida försvaret kan inte bara stanna vid det gamla traditionella försvaret utan måste utöka sitt ansvar för de nya hoten och ha en stark inriktning mot nedrustning. Det är hög tid att Sverige visar att vi har en vilja till detta. Den svenska säkerhetspolitiken skall enligt Miljöpartiets uppfattning bygga på en trovärdig neutralitet och på arbete för internationella överenskommelser i frågor om nedrustning, icke-våldsfördrag, kärnvapenavrustning, avtal om biologiska och kemiska stridsmedel och demilitariserade zoner. Fru talman! Vi ser därför med oro på den EU anpassning av freds och säkerhetspolitiken som nu sker. Jag skulle vilja ha svar från försvarsministern på frågan hur man från regeringshåll tänker agera i de kommande förhandlingarna när det gäller försvarspolitiken.

Fru talman! Sverige har i dag inte något direkt militärt hot riktat mot sig. Men ännu är det för tidigt att inkassera stora försvarspolitiska vinster utifrån förändringarna i Central och Östeuropa. Krigen i det tidigare Jugoslavien och i Kaukasus har trots omfattande internationella fredsfrämjande ansträngningar alltmer kastat en skugga över den europeiska säkerhetspolitiska utvecklingen. I krigens spår har följt allvarliga humanitära problem och omfattande flyktingströmmar till länderna i Västeuropa. Jag vill utveckla vår syn på säkerhetspolitiken, därför att det är där som diskussionen måste börja. De säkerhetsrisker som vi ser i dag är regionala konflikter som kan äventyra regional och internationell stabilitet, spridning av massförstörelsevapen till mindre nogräknade länder samt icke-militära hot såsom terrorism, organiserad kriminalitet och miljökatastrofer. Varje diskussion om Sveriges säkerhet måste ha sin utgångspunkt i det faktum att Sverige är en halvö i norra Europa och att det som sker i Ryssland är av avgörande betydelse för hela det internationella samarbetet. Förutsättningarna för en stabil utveckling i Ryssland mot en fredlig och marknadsekonomiskt inriktad demokrati förblir osäkra under lång tid. Målen för den ryska krigsmakten pekar dock mot en framtida stryrkestruktur med en väsentligt reducerad numerär. Kärnan avses utgöras av strategiskt rörliga styrkor med hög kvalitet. Fru talman! En dynamisk omvärld kräver en säkerhetspolitik som är öppen för effektivare samarbetslösningar. För att ordet säkerhet skall få en verklig innebörd måste det baseras på flexibilitet genom omvärldens föränderlighet, gemensamt ansvar beroende på ländernas ökande ömsesidiga beroende samt insikten om den mångfald problem som en nation kan ställas inför. Ställda inför denna nya internationella verklighet ser vi kristdemokrater att ett fördjupat europeiskt säkerhetspolitiskt samarbete behövs mer än någonsin. Den europeiska unionen kom redan från början att vägledas av principer och värderingar som vi kristdemokrater förespråkar. Det är vår fasta övertygelse att en europeisk gemenskap behövs för att utgöra en stabiliserande kärna och en demokratisk inspirationskälla för hela Europa. Därför är de västeuropeiska länderna, som under lång tid har kunnat bygga upp en stark demokratisk kultur och ett betydande välstånd, förpliktade att se till att den europeiska gemenskapen tar ett ökat säkerhetspolitiskt ansvar. EU:s roll som fredsskapande faktor måste därför vidareutvecklas. För att effektivt klara gränsöverskridande problem krävs alltmer av gemensamma lösningar. Att Sverige är med i detta arbete är en säkerhetspolitisk fördel. Fru talman! Kristdemokraterna anser att försvarspolitiken tillsammans med utrikes och biståndspolitiken skall verka fredsbevarande. Vi skall upprätthålla ett effektivt totalförsvar uppbyggt på en totalförsvarsplikt, så att det är en hela folkets angelägenhet. Totalförsvaret skall ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att en angripares förluster och andra uppoffringar i samband med försök att utnyttja vårt land inte ter sig rimliga i förhållande till fördelarna. Ett så utformat totalförsvar utgör ett väsentligt bidrag till lugn och stabilitet i det nordiska området i fred och i internationella kriser. Det är också en förutsättning för att svensk neutralitet skall bli respekterad vid krig i vårt närområde, samtidigt som det skapar respekt för vår vilja och förmåga att försvara hela vårt land om vi blir angripna. Kristdemokraterna menar också att totalförsvaret måste göras mer flexibelt. Kraven på totalförsvaret att medverka i fredsbevarande och fredsskapande insatser kommer att öka. EU:s unionsfördrag ger medlemsländerna möjlighet att, om de så önskar, upprätta ett försvarspolitiskt samarbete som tar hänsyn till "den särskilda karaktären i vissa medlemsländers säkerhets och försvarspolitik". Kristdemokraterna har aviserat att vid EU medlemskap anser vi att Sverige bör delta i ett sådant försvarspolitiskt samarbete som syftar till europeisk säkerhet och som bygger på varje nations självständiga beslut om militära insatser. Fru talman! Kristdemokraternas främsta strategi för fredsplanering är de politiska idéer som bär upp vårt parti. Den etik som skall vara vägledande i Sveriges val av såväl medel som mål för att bidra till en fredlig värld måste främst bygga på människans okränkbara värde. Från den principen kan vi härleda mänskliga rättigheter, frihet samt solidaritet i form av gränsöverskridande medansvar och gemenskap. Fru talman! Kristdemokraterna vill betona hur viktigt det är att vår säkerhetspolitik präglas av klarhet och långsiktighet. Sveriges avsikt att värna vår frihet och att hävda vår militära alliansfrihet skall framstå som självklar. Inför nästa försvarsbeslut är det första och viktigaste att svensk säkerhets och försvarspolitik utvecklar och utarbetar en övertygande grund för försvarets långsiktiga planering. För att bevara trovärdigheten för Sveriges alliansfrihet är det därför nödvändigt att hålla fast vid den påbörjade och omfattande moderniseringen som försvarsmakten genomgår. Huvudinriktningen i Försvarsbeslut 92 måste därför fullföljas så gott det nu går. Nu bör ett brett politiskt samförstånd i säkerhetsoch försvarspolitiska frågor eftersträvas. För att förbereda nästa försvarsbeslut 1996 anser vi att en parlamentarisk beredning omgående bör tillsättas. Den säkerhetspolitiska analys som beredningen utarbetar skall ligga till grund för försvarsbeslutet så att balans råder mellan uppgifter och resurser. Fru talman! Försvarsministerns förslag att nästa försvarsbeslut skall förberedas i två etapper får inte innebära att säkerhetspolitiken och försvarets uppgifter, kvantitet och kvalitet hålls ifrån varandra. Om detta synsätt tillgodoses stöder kristdemokraterna tanken på en parlamentarisk beredning. I mitt nästa inlägg vill jag något utveckla synpunkter som är viktiga att ta hänsyn till vid beredningsarbetet.

Fru talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i vad Olof Johansson, Lennart Rohdin, Eva Zetterberg, Marianne Samuelsson och Åke Carnerö sade i sina anföranden. Vi verkar att vara överens, vilket gläder mig. Men jag vill göra den markeringen mot Marianne Samuelsson att jag inte anser att de förslag till besparingar som regeringen har lagt fram skall betecknas som en nedrustning. Jag fick ett par frågor som jag vill svara på. Jag börjar med Olof Johanssons fråga. Den kortsiktiga besparingen inför nästa försvarsbudgetår skall ske på ett sätt som inte skall föregripa nästa försvarsbeslut. Jag har i mitt arbete också försökt att anstränga mig att hålla mig till den linjen. De förslag som regeringen lägger fram inför nästa budgetår får behandlas i riksdagen på sedvanligt sätt - i försvarsutskottet, där man får ta ställning till dessa frågor. Sedan får man i försvarsberedningen ta upp de långsiktiga strukturfrågorna. Den här uppläggningen kan nog tillgodose de synpunkter som jag vet att Olof Till Eva Zetterberg vill jag säga att regeringen ser allvarligt på den kritik som Riksrevisionsverket har riktat mot försvarsmakten. Försvarsdepartementet kommer under våren att sammankalla till en konferens med försvarsmakten för att diskutera vilka åtgärder som skall vidtas för att för förbättra ekonomisystem m.m. inom försvarsmakten. Jag vill också lugna Åke Carnerö. Det är klart att säkerhetspolitiken måste vara utgångspunkt för riksdagens två försvarsbeslut. Det är därför som jag vill bygga in två säkerhetspolitiska kontrollstationer innan riksdagen fattar sina beslut. Marianne Samuelsson har alldeles rätt i att vi måste vidga vårt säkerhetsbegrepp. Detta skall givetvis prägla arbetet med nästa försvarsbeslut. Beredningsarbetet skall naturligtvis också behandla de nya hoten. Det är totalförsvaret och inte enbart det militära försvaret som det kommande försvarsbeslutet skall gälla. Fru talman! Jag förstår inte varför Carl Bildt är så upprörd. Regeringen fortsätter ju det arbete som den förra moderatledda regeringen och försvarsminister Anders Björck inledde. Min företrädare menade redan 1992 att arbetet med försvarskommittér var alltför tungrott. Senare samma år tillsattes en parlamentarisk försvarsberedning och inte en försvarskommitté. Beredningens arbete blev bl.a. att långsiktigt förbereda nästa försvarsbeslut. Jag vill berömma min företrädare för de många rapporter och initiativ som han tog. Jag vill inte betygsätta Anders Björcks gedigna utredningsarbete som hafsverk. Det vore faktiskt en vrångbild. Carl Bildt är ju känd för att strö superlativer och okvädningsord omkring sig. Där är han i klass med Hafsverk, säger Carl Bildt ständigt. Men hur skall då jag beteckna den förra regeringens panikbeställningar av försvarsmateriel på 12 miljarder kronor under det här året? Hur skall jag betygsätta att regeringen inte agerade när ÖB redovisade sina osäkerhetsfaktorer? Jag frågade Carl Bildt i mitt inledningsanförande vem som var statsminister i den regering som överlät dessa osäkerhetsfaktorer till den kommande regeringen. Carl Bildt frågade om vi vill ha samsyn när det gäller försvarspolitik och säkerhetspolitik. Svaret är ja. Under mina veckor som försvarsminister har jag ständigt sagt att vi eftersträvar samsyn. Alla partier, utom moderaterna, har ju redan anslutit sig till den uppläggning som vi nu är överens om, men som jag vill diskutera vidare med Carl Bildt. Jag lovade Carl Bildt i slutet av förra veckan att det skulle äga rum nya samtal mellan honom och mig. Jag hoppas att de skall resultera i att också Moderaterna ansluter sig till och vill delta i att förbereda nästa försvarsbeslut. Någonting annat vore för mig oerhört beklagligt. Jag har fått många synpunkter från Olof Johansson, Alf Svensson och Bengt Westerberg, och de synpunkterna har jag tagit hänsyn till. Jag vill ha med Moderaterna i det här försvarsarbetet, i inledningsarbetet. Vi kan ha olika uppfattningar om de gamla försvarskommittéerna. Jag menar att deras tid på sätt och vis är över. I det avseendet har jag samma syn som min företrädare hade. De var förfärligt tungrodda. De passade under det kalla kriget när man med relativt stor säkerhet kunde bedöma den säkerhetspolitiska utvecklingen. När vår omvärld förändras snabbare måste försvaret kunna anpassa sig. Då duger inte försvarskommittéer. Då är en försvarsberedning ett lättare redskap. Jag förstår inte vad Carl Bildt klagar på. Vi fortsätter bara den inriktning och den arbetsmodell som den förra regeringen anträdde.

Fru talman! Föga förefaller försvarsministern ha förstått vad det egentligen handlar om. Försvarsberedningar är bra när det gäller att följa upp försvarsbeslut, det håller jag helt med om. Där skall man inte ha det gamla systemet. Det finns en svensk modell när det gäller att pröva grundläggande säkerhetspolitiska frågor. Jag upprepar att det inte finns något stort svenskt säkerhetspolitiskt ställningstagande, som en statsminister under efterkrigstiden har fattat oavsett om han har hetat Erlander, Palme, Fälldin, Carlsson eller Bildt, utan att riksdagens partier har getts möjlighet att i en parlamentarisk beredning i den ordning vi alltid har haft pröva, diskutera och se vad man kan göra. Lägger man in detta under en tjänstemannaberedning under Försvarsdepartementet är risken för att säkerhetspolitiken slarvas bort och försvarspolitiken reduceras till ett hafsverk så pass stor att intresset för att delta och ta ansvar i den hanteringen kommer att vara relativt begränsat. Jag uppskattar försvarsministerns ansats till ekumenik, även om den kanske blev litet våldsam när han tyckte att han hade anledning att instämma i vad Marianne Samuelsson, Eva Zetterberg, Olof Johansson, Lennart Rohdin och övriga talare - mig undantagen - sade. Jag uppskattar att han hade noterat att det i alla fall finns skillnader mellan t.ex. mig och Marianne Samuelsson och mig och Eva Zetterberg. Ekumenik är bra, men ekumenik reducerad till intellektuell utplåning för inte försvarspolitiken nämnvärt framåt. Det handlar om att vi skall pröva en förändrad inriktning under nya omständigheter. Vi skall veta vad det säkerhetspolitiska vägvalet handlar om. Det försvar som vi kommer att ha under 90-talet är det försvar som vi har i dag. Man kan panikbromsa och rasera det, men i grunden är det inte det som försvarsbeslutet handlar om. Det handlar om vad vi skall ha efter år 2000, 2005 eller 2010 i en miljö med säkerhetspolitisk osäkerhet. Om man raserar så kraftig som en studie av ESO föreslagit, som Eva Zetterberg något överraskande har anslutit sig till, innebär det att man går ned till en högteknologikärna med en option av NATO-stöd. Det är möjligt att det är konsekvensen av det säkerhetspolitiska vägval som vi i dag står inför, men då skall vi inse det fullt ut. Då skall vi ta konsekvenserna nu. Har vi raserat värnpliktssystemet går det inte att bygga upp. Har vi lagt ner möjligheterna att vidareutveckla JAS-systemet går det inte att återuppta. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen kan bli annorlunda om 10 eller 15 år. Det vet varken försvarsministern eller jag något om. Vi kan bara hoppas att det inte blir så. Men om den blir annorlunda finns bara den option som Eva Zetterberg antydde, dvs. då får vi gå till NATO och till amerikanarna och be om flygunderstöd, flygplan, trupper och säkerhetspolitiskt stöd där vi själva inte har velat skaffa oss säkerhetspolitisk styrka. Det är en möjlighet. Jag säger inte att den inte finns rent intellektuellt. Men i så fall måste vi träffa det valet nu. Då skall vi sluta att hålla högstämda tal om neutralitetspolitik eller möjligheten av en långsiktig militär alliansfrihet. Den möjligheten inför framtiden har vi då spelat bort. Vi skall inte blunda för att vi står inför nya besvärliga uppgifter. Jag tillhör dem som tror att vi kommer att få ägna betydande resurser åt internationell verksamhet, för försvaret. Vi har redan i dag ett engagemang med bataljoner nere i Bosnien, vilka vi har all anledning att känna stolthet över. Det gäller i storleksordningen en miljard kronor om året. Regeringen har, litet hastigt enligt min mening, börjat diskutera militära insatser under FN eller ESK i Nagorno-Karabach. Det kommer att kosta åtskilliga hundratals miljoner kronor. Detta skall nu in inom försvarsramarna. Bara det faktum att detta skall sprängas in inom försvarsramen medför krav på nedskärningar på andra områden som ligger väl i nivå med den ukas om omedelbar nedskärning på 1,8 miljarder. Regeringen har ingen aning om var man skall ta dessa pengar ifrån och underkänner vad ÖB säger. Detta kommer att bli konsekvenserna. Till yttermera visso har man generöst nog utlovat FN:s generalsekreterare att en stående svensk brigad skall stå till hans förfogande för omedelbara insatser. Detta kommer att medföra flera miljarder i utgifter. Jag tvivlar på att man över huvud taget har vågat titta på notan i Försvarsdepartementet för detta löfte från Utrikesdepartementet. Jag nämner detta, fru talman, för att visa att vi står inför en besvärlig situation. Försvarsministern har övertagit en försvarsekonomi i balans. Förra budgetåret var överskottet 643,7 miljoner kronor. Det kommer att bli ett nytt överskott i försvarsekonomin för detta budgetår. Försvarministern riskerar dock att rasera detta mycket snabbt. Han riskerar att halka in på säkerhetspolitiska vägval som en ekumenik som sträcker sig från Marianne Samuelsson till Olof Johansson inte kommer att förmå att lösa ut helt på ett sammanhängande sätt. Därför vill han bryta upp från den svenska modellen. Det kan han göra, men konsekvenserna kommer han aldrig att kunna smita undan.

Fru talman! Låt mig först konstatera i detta korta inlägg att det är klart att det fortfarande finns en betydande risk för spänning mellan en hantering här i riksdagen under våren av besparingsbetinget på 2 eller 1,8 miljarder och det utredningsarbete som nu skall starta. Jag hoppas att den spänningen inte skall uppstå. Jag vill naturligtvis gärna ta fasta på det Thage G Peterson säger, nämligen att man inte skall föregripa försvarsbeslutet den vägen. I så fall blir utredningsarbetet ganska meningslöst. Försvarsministern gjorde, vilket Carl Bildt har nämnt, en allmän samling av alla partier förutom Moderaterna. Jag utgår ifrån att det gällde proceduren och handläggningen och inte sakfrågorna och de säkerhetspolitiska bedömningarna. Det är precis som det står i den här boken om effektiv försvarspolitik om största möjliga besparingar i närtid och starkast möjliga garantier för återställning. Detta återfinns på sidan Alternativet för den framtida säkerhetspolitiska utvecklingen är ett medlemskap i Western European Union, dvs. den framtida militära delen av EU. Det kommer som ett brev på posten och nämns också här. Detsamma gäller Partnerskap för fred. Det skall leda till ett medlemskap i NATO. Därigenom finns en återtagningsmöjlighet i det längre perspektivet och den säkerhet som krävs därutöver. Det gäller att vara något mera försiktig med orden i dessa sammanhang. Låt mig säga, för att det skall stå helt klart, att Centern avvisar att Sverige skall delta i ett förpliktande försvarssamarbete. Vi skall försvara vårt eget territorium. Vi skall själva bestämma hur vi skall använda våra militära stridskrafter. Sveriges säkerhetspolitik skall även fortsättningsvis bygga på alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det omöjliggör medlemskap i Western European Union liksom varje anslutning som syftar till detta. Det omöjliggör också ett NATO-medlemskap. Låt mig till sist bara konstatera att det förefaller som om Socialdemokraterna och Moderaterna sin vana trogen har en del frågor att lösa under den närmaste tiden. Inför de stundande helgerna skulle jag vilja önska herrarna lycka till. Jag hoppas verkligen för Sveriges skull att vi skall få en bred uppslutning kring säkerhetspolitiken även i framtiden. Det förutsätter att man blir någorlunda överens, även om proceduren.

Fru talman! Att gå till brett försvar för den allmänna värnplikten ger nästan intryck av en kamp mot väderkvarnar. I den partipolitiska debatten finns inga förslag om att övergå till en yrkesarmé. En allmän totalförsvarsplikt är en viktig princip att slå vakt om. Men att av principiella skäl förespråka att i princip alla vapenföra män ges någon form av militär grundutbildning när det saknas i behov i krigsorganisationen och när de inte kan ges tillfredsställande utbildning, skydd och annan material som gör dem minimalt rustade att gå ut i modernt krig är oförsvarligt - etiskt och samhällsekonomiskt. Vi tror inte heller att tilltron och den folkliga förankringen när det gäller vårt militära försvar blir större av att fler utför någon form av militär utbildning. De som utbildas måste känna att de får erforderlig utbildning och att de har det materiel som krävs för att möta det moderna kriget. Fru talman! 1996 års försvarsbeslut måste fattas utan att man är alltför låst av det tidigare tänkandet. Försvaret måste utformas så att det prioriterar de uppgifter som det har att möta en bit in på 2000-talet. Det ställer stora krav på flexibilitet och förmåga till återtagning. Därför tycker vi att det finns anledning att i beredningsarbetet inför 1996 års beslut grundligare fundera kring begreppet "återtagning" och formerna för en sådan. Historiska erfarenheter visar att det är lätt att uttala behovet av återtagning men att en sådan i utvecklade demokratiska välfärdssamhällen är långt svårare att genomföra i praktiken. Det finns ingen anledning att underskatta det problemet för Sveriges del. Detta ställer krav på att den försvarsstruktur som vi fattar beslut om är flexibel och har utvecklingsförutsättningar. Att tillföra utbildad personal, framför allt på befälsnivå, är inte möjligt på alltför kort sikt. Likaså måste man också tillförsäkra sig de praktiska och avtalsmässiga förutsättningarna för tillförsel av avancerad materiel. Fru talman! Det är möjligt att man också mellan de politiska partierna i det kommande arbetet bör fundera över förutsättningarna för att göra nödvändiga analyser och fatta nödvändiga beslut om återtagning i tillräckligt god tid. Låt mig avslutningsvis än en gång uttrycka det stora värde som vi i Folkpartiet sätter på att arbetet inför 1996 års försvarsbeslut verkligen kan bedrivas i former som samtliga partier i denna kammare kan vara överens om. Den viljan har vi.

Fru talman! Jag pekade på ESO:s studie, eftersom jag tyckte att den tog upp en viktig kritik mot det svenska försvaret. Man sade att det var ineffektivt och dyrt, och man ifrågasatte sättet att bedriva säkerhetspolitik på. Däremot, Carl Bildt, tog jag inte upp ESO-studien på grund av att jag ansåg att dess slutsatser var värda att följa. Jag och Vänsterpartiet är inte för att det skall skapas en yrkesarmé. Vi är inte för en anslutning till NATO, VEU eller någon annan försvarsallians. Jag tycker att Carl Bildt lyssnade dåligt på vad jag sade om detta. Jag vill också fråga Carl Bildt om Riksrevisionsverkets kritik av hur försvarsmakten har skött sin ekonomi. Carl Bildt sade att man inom försvarsmakten har en ekonomi i balans. Hur stämmer det med den mycket grava kritik som har kommit just från Riksrevisionsverket? Den tyder inte på att ekonomin är i balans. Jag undrade hur moderaterna ser på försvarskostnaderna i framtiden. Är försvaret en fredad zon, Carl Bildt? Anser verkligen moderaterna att man kan spara på allt utom på försvaret? Vi skall spara på barnfamiljerna, pensionärerna och studenterna. Vilket annat samhällsområde är förskonat från besparingar? Uppenbarligen kan man spara på allt utom på försvaret. Det är ett mycket klart besked till de andra partierna. Fru talman! Försvarsministern sade att många partier var överens. Vi är överens om hur vi skall fortsätta arbeta med frågan. Det har flera andra talare tagit upp här. Det tycker jag är mycket väsentligt. Däremot vill jag konstatera att jag inte är överens med försvarsministern om målsättningen. Vänsterpartiet vill ha med en nedrustning i målsättningen. Vi menar att Sveriges försvar är helt överdimensionerat utifrån den hotbild som finns, eller inte finns, gentemot vårt land. Vi menar alltså att frågan om nedrustning måste ingå i beredningen och i den uppdelning som Thage G Peterson har talat om. Vänsterpartiet är också angeläget om att de FN insatser som vi gör, och som vi har lovat att utvidga, kommer in under försvarets ordinarie budget. Just inom FN-området kan vi visa hur det svenska försvaret i dag kan spela en positiv roll. Vi kan göra en positiv försvarsinsats ute i världen där det är krig eller där det finns risk för att krig uppstår och där konflikterna är mycket allvarliga. Jag hoppas därför att även detta kommer att tas med i det fortsatta arbetet i beredningarna, likaså den vidgade säkerhetspolitiska beskrivning som Marianne Samuelsson gjorde. Det handlar inte enbart om militärt försvar utan också om ett vidgat socialt försvar. Det handlar om en situation vad gäller säkerheten, miljön och människors trygghet.

Fru talman! Först vill jag ta upp Carl Bildts kommentar. Han sade att ekumenik inom försvaret skulle vara lika med en intellektuell utplåning, om den skulle omfatta alla svenska partier. Det är en något förvånande kommentar, tycker jag, med tanke på att den svenska säkerhetspolitiken i stort sett alltid har byggt på ett samarbete, där partierna har varit överens om mycket. Det är möjligt att Carl Bildt över huvud taget inte kan tänka sig den vidgade hotbild, de nya problem som vi står inför, som jag tog upp i mitt anförande. Carl Bildt var en statsminister som lämnade över ett underskott på över 200 miljarder till den här riksdagen att hantera. Under hans mandatperiod gjordes fler och större inköp till försvaret än vad jag vet har gjorts under någon annan mandatperiod. Jag gläder mig dock åt att försvarsministern kan tänka sig att vidga försvarsbegreppet, även om han påstår att de besparingar som man nu tänker göra inte innebär någon nedrustning. Det är litet märkligt. Inom alla andra sektorer inom den offentliga sektorn är det faktiskt fråga om en nedrustning när det blir besparingar. Detta ser vi bl.a. inom vården och omsorgen. Det kanske vore på sin plats att vi startade en nedrustning även inom försvaret, med tanke på att vi måste sträva efter fred och nedrustning i världen. Någon måste börja. Annars lär vi aldrig komma dit. Jag frågade hur regeringen tänkte agera inför de kommande EU-förhandlingarna, inför den s.k. tredje pelaren. Den frågan fick jag dock inget svar på. Från kds sida sade man att det var mycket intressant. Centern kunde absolut inte acceptera det. Detta gör att frågan är ganska öppen. Vi måste nog vara tydliga. Jag förväntar mig att vi, när det gäller den frågan, kommer att få tydliga och ordentliga rapporter inför kommande beslut, så att hela svenska folket är medvetet om vart vi är på väg och hur man tänker agera i det framtida försvarssamarbetet. Det måste ändå omfatta en större problembild än vad det gör i dag.

Fru talman! Jag vill här redovisa några synpunkter som är viktiga i förberedelserna inför nästa försvarsbeslut. Arbetet måste påbörjas snarast. Värdet av en parlamentarisk beredning av det underlag som skall tas fram i samband med grundorganisationsförändringar, om sådana blir aktuella, betonades av försvarsutskottet i våras, som även menade att former som ökar det lokala deltagandet i utredningsarbetet bör skapas. I Försvarsmaktsplan 95 har ÖB redovisat osäkerheter i den ekonomiska situationen. Dessa osäkerheter bör noga analyseras och finnas med i planeringsförutsättningarna. För att statsmakterna skall kunna få rätt information om de verkliga kostnaderna i relation till den beslutade ramen måste bl.a. priskompensationssystemet vidareutvecklas. Jag noterar det som försvarsministern sade om att en expertgrupp nu har tillsatts. Det är bra. Det gäller likaså den konferens med försvarsmakten som försvarsministern aviserade. Detta måste ju lösas. Långsiktigheten när det gäller beslut rörande försvaret är viktig. Det måste finnas kapacitet att fylla begreppet "återtagning", vilket inte enbart handlar om materiel utan också om den allra viktigaste komponenten i totalförsvaret: människan. Ett effektivt totalförsvar innebär också att det måste finnas gemensamma planeringsförutsättningar för det civila och det militära försvaret. Beredskapskraven för de två pelarna i totalförsvaret måste samordnas. Fru talman! Vi kristdemokrater vill framhålla det civila försvarets betydelse. Genom den antagna lagen om civilt försvar har vi fått ett instrument i arbetet med att förbereda oss alla för de stora påfrestningar och förändringar som vi kan ställas inför i ett krisoch krigsläge. Hot och riskutredningens betänkande, som kommer i början av 1995, blir en viktig utgångspunkt i arbetet för att öka robustheten i vårt fredstida samhälle. Fru talman! Även om försvaret blir alltmer tekniskt avancerat förblir befäl, värnpliktiga, civilförsvarspliktiga och civilanställda dess ryggrad. Att man planerar långsiktigt är en förutsättning för en god anda och för inspiration i deras viktiga arbete. Fru talman! Kristdemokraterna anser att besparingar på två miljarder t.o.m. 1998 kan genomföras inom försvaret. Försvarsministerns idé om att dela upp arbetet i två etapper är rimlig, men det måste finnas en tät kontakt mellan etapp ett och etapp två, på grund av säkerhetspolitiska osäkerheter. Etapp två borde inledas med att ÖB får till uppgift att redovisa några olika scenarion som visar vilket försvar som erhålls vid olika kostnadsnivåer. Ledstjärnor i förberedelsearbetet måste vara att hela Sverige får känna att det skall försvaras, att försvarets folkliga förankring består, och att försvarspolitiken hur som helst inte är någon budgetregulator. Fru talman! Ett brett politiskt samförstånd stärker den goda försvarsvilja som är nödvändig för att vårt totalförsvar skall kunna fylla de uppgifter som beslutas.
Fru talman! Försvarsministern tog över en försvarsekonomi i balans, sade Carl Bildt. Jo, jag tackar! Den nya regeringen tog över en ekonomi där ÖB pekat på stora ekonomiska osäkerheter på nära fyra miljarder. Jag återkommer till mina frågor till Carl Bildt som han undviker att svara på: Hur kunde det komma sig, Carl Bildt, att den avgående regeringen kunde med berått mod i all hast i våras och somras göra materielbeställningar på tolv miljarder kronor, samtidigt som man kände till ÖB:s påtalade brister på fem miljarder? Jag har handlat. Jag gav ÖB i uppdrag att lägga alla papper på bordet och redovisa allt. Jag har den inställningen att vi måste en gång för alla få slut på att bedriva verksamhet och göra stora materielinköp utan pengar. Det är något som har florerat inte bara under borgerliga regeringar, utan också under socialdemokratiska. Här har jag också självkritik. Jag tillsätter endera dagen en oberoende expertgrupp som skall gå igenom ÖB:s beräkningar. Nu frågar jag mig: Vad är det egentligen Carl Bildt håller på med? Han kritiserar mig för att ta itu med de problem som han själv borde ha löst och inte vältrat över. Den senaste försvarskommittén havererade, som vi vet, när den dåvarande oppositionen, dvs. moderaterna, inte längre ville delta inför trycket av alla förändringsbehov. Sedan sköttes försvarsfrågorna i en försvarsberedning under både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringstiden. Det var således ingen parlamentarisk medverkan inför 1992 års försvarsbeslut, med undantag av en mycket kort säkerhetspolitisk rapport som jag skall återkomma till. Varför? Därför att man inte kunde anträda den fortsatta vägen med försvarskommittéer. Man ville skaffa sig en möjlighet att anpassa sig efter de snabba förändringarna i omvärlden. Det har varit utgångspunkten. Jag menar, Carl Bildt, att moderaterna aldrig har planerat någon försvarskommitté. Det är någonting som Carl Bildt har kommit fram med efter valet. Skulle vi ha arbetat med en försvarskommitté borde den ha tillsatts för ett eller ett och ett halvt år sedan. Varför gjorde inte Carl Bildt det? När jag tog över Försvarsdepartementet möttes jag inte av någon information om att det fanns planer på en försvarskommitté. Tvärtom, det fanns information om att man skulle arbeta vidare med försvarsberedningen. Den socialdemokratiska oppositionen var inte heller informerad om någon försvarskommitté. Jag hoppas att inte Anders Björck misstycker att han blir en del citerad och åberopad av mig. När jag till fullo delar vad han sagt och gjort måste jag få möjlighet att åberopa min företrädare. Jag lät två propositioner ligga kvar här i riksdagen fast det var Anders Björck som hade signerat dem. Jag ville bevisa samstämmighet och samhörighet i försvarsfrågan. Det var de propositioner riksdagen behandlade och fattade beslut om för några dagar sedan. Jag tog inte tillbaka dem. De bar Anders Björcks namn, men jag ansåg att det var vettiga propositioner, och då kunde en socialdemokratisk regering acceptera dem. Det är den sortens samarbete som skall äga rum. Så här sade Anders Björck i ett tal inför Svenska officersförbundet 1992: Försvarsbeslutet i vår bör bli det sista som fattas efter dagens modell. Dagens försvarspolitiska planering är inte anpassad till den snabba säkerhetspolitiska utvecklingen. De politiska besluten om försvaret måste bli snabbare och vara mera flexibla. Dagens utredningstider är ofta orimligt långa. Försvarsbesluten måste få karaktären av rambeslut som ger försvarets ledning större handlingsfrihet. Jag känner inte det minsta behov att ändra Anders Björcks formuleringar. Jag delar till fullo vad han har sagt. Carl Bildt talar om det stora värdet av ett grundligt säkerhetspolitiskt utredningarbete i en traditionell försvarskommitté. Jag håller med om att det har haft stor betydelse under många år. Vi har kunnat presentera säkerhetspolitiska bedömningar som alla partier i stort sett varit ense om på papperet. Det har varit en styrka. Men jag frågar mig: Vilken betydelse tillade då Carl Bildt den senaste försvarskommitténs trägna arbete? 1988 års försvarskommitté hann, innan den lades ned, lägga fram ett säkerhetspolitiskt betänkande som heter Svensk säkerhetspolitik i en föränderlig värld. Det var år 1990. Jag har läst det med stort intresse. Det rådde full enighet om det betänkandet. Där hette det på den centrala punkten: Huvudlinjen i denna politik - dvs. Sveriges säkerhetspolitik - är neutralitetspolitiken, alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Men vad gjorde Carl Bildt när han sedan skulle skriva propositionen med anledning av 1992 års försvarsbeslut? Han ändrade helt sonika denna centrala mening till följande: Den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik är fortfarande den militära alliansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. Mera var inte 1990 års enhälliga kommittébetänkande värt för Carl Bildt än att han upphävde en enig försvarsberednings uttalande med sin egen penna.

Fru talman! Av detta försvarsministerns angrepp, också på mig personligen, drar jag ingen annan slutsats än att han har för avsikt att bedriva det säkerhetspolitiska arbetet själv, med det understöd han kan skrapa ihop från dem som är beredda att ställa upp. Den historieskrivning han ger är nämligen medvetet falsk på ett sätt som icke bäddar för ett konstruktivt samtal. Han vet mycket väl att den föregående försvarskommittén under Carl Johan Åberg havererade på grund av intern socialdemokratisk osämja. Minns Roine Carlsson! Minns Sture Ericsson! Minns alla motsättningarna! Men han vet också mycket väl att den inriktning av försvarspolitiken som den lade fast fullföljdes av den borgerliga regeringen. Vi fick för detta uppbära åtskillig kritik, inte minst inom borgerlig press, men så var det faktiskt. Att sedan formuleringarna om säkerhetspolitiken och neutralitetspolitiken ändrades är rätt. Det hade riksdagens stöd, bl.a. i diskussioner i denna kammare. Vet inte försvarsministern detta är det inte mycket han vet om den säkerhetspolitiska hanteringen. Det är också alldeles rätt att vi inte skulle bedriva försvarsplanering enligt gammal modell. Det förordar jag inte. De gamla kommittéerna var för stora, otympliga och omfattande. Men att gå därifrån och till att icke ge möjlighet till en grundläggande säkerhetspolitisk prövning i en parlamentarisk kommitté har aldrig varit den tidigare regeringens avsikt. Är det den nuvarande regeringens avsikt är det ett uppbrott från en svensk modell som vi haft mycket länge. Detta kan regeringen göra om den vill, men den kan inte räkna med att alla partier kommer att medverka. Sedan är det ett faktum att vi har en försvarsekonomi i balans. Det var överskott förra året, och det kommer att bli överskott i år. Försvarsministern säger att man lämpar över problem. Det är alltid så att man måste hantera uppkommande problem under en försvarsbeslutsperiod. Det gäller t.ex. valutaeffekter på JAS-systemen. Den tidigare regeringen hade sagt att det skall vi vara beredda att lirka oss fram, och det fanns modeller för det. Men nu har finansministern satt munkavle på hela Försvarsdepartementet när det gäller även möjligheterna att finna kortsiktiga lösningar på problem som annars riskerar att bli mycket besvärande. Till detta kommer den stora besparings och nedskärningsukas som försvarsministern inte vet hur han skall klara av. Beställningar har lagts ut, det är rätt, försvarsministern. De var ett fullföljande av det försvarsbeslut om moderinisering som denna riksdag fattat. De besluten kommer man i framtiden att vara mycket tacksam för. Om mycket annat rivs ned så kommer i alla fall att kvarstå effekterna av den långsiktiga modernisering av vitala delar av försvaret som vi har beslutat om i denna kammare. Det kan bli av säkerhetspolitiskt värde i en tid som kanske annars kan bli mer besvärlig.

Fru talman! Jag vill tacka dem som i denna debatt och tidigare har uttalat en vilja att komma överens om formerna för att förbereda nästa försvarsbeslut. Jag vill ännu en gång, utomordentligt ärligt, uttala en förhoppning om att också Moderata samlingspartiet skall acceptera uppläggningen, och att mina och Carl Bildts samtal under juletid skall leda fram till en samsyn i denna fråga. Jag skulle, också utomordentligt ärligt, beklaga om vi inte kom överens. Jag skulle beklaga det särskilt som Moderaterna och tidigare Högerpartiet under långa tider varit pålitliga i försvarsfrågan.

Fru talman! En av de viktiga frågor där svensk tradition och rätt skiljer sig från EU gäller offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. Det råder i vårt land en bred politisk enighet om att offentlighetsprincipen och meddelarskyddet utgör grundläggande gemensamma värden för vårt samhällsliv. Den offentliga verksamheten skall, som det många gånger heter, ligga öppen för medborgarna och massmedierna, så att de kan hämta upplysningar och information och sprida sådan oberoende av vad myndigheterna önskar eller inte önskar lämna ut. Genom offentlighetsprincipen har journalister och allmänhet en möjlighet att utöva en effektiv kontroll över myndigheters maktutövning och verksamhet och också över enskilda makthavare. Det är betydelsefullt, inte minst för den politiska debatten, att tänkta förändringar som påverkar människors förhållanden tidigt blir bekantgjorda så att de kan diskuteras och granskas offentligt för att det skall vara möjligt att skapa opinion för eller emot de tänkta förändringarna. I Sverige finns det ett brett underlag för det offentliga samtalet. Vi utgår från att offentlighet skall råda om inte annat bevisats nödvändigt. Inom EU är det snarare tvärtom. Där råder sekretess på myndigheternas eller EU-organens villkor. Där är den som söker en upplysning skyldig att redovisa varför han behöver upplysningen. Han kan ändå vara hänvisad till ett godtycke från EU-myndighetens sida. Svensk offentlighetsprincip är därför fortfarande främmande för EU-rätten. Ännu har inte EU, trots att det ibland görs gällande, på ett avgörande sätt rört sig i vår riktning. Vi har och har haft vissa undantag från offentlighetsprincipen. Däribland utgör den s.k. utrikessekretessen ett undantag. Det är bra att regeringen och KU vill förändra utrikessekretessen så att det nu skall ankomma på myndigheten att visa att röjandet av en uppgift är till skada för vårt förhållande till annat land. Vi inför alltså ett s.k. rakt skaderekvisit. Det ökar, åtminstone formellt, möjligheten för journalister och allmänhet att få insyn i våra förbindelser med andra länder. Det är nödvändigt inte minst mot bakgrund av att Sverige nu skall bli medlem i EU, men naturligtvis över huvud taget nödvändigt. Detta är dock inte tillräckligt. Fortfarande finns möjligheten kvar att med hänvisning till Sveriges förhållande till annat land eller mellanfolklig organisation mörklägga handlingar som egentligen kan avse våra inrikespolitiska förhållanden. Huvuddelen av vad EU sysslar med är inte utrikespolitik, utan gäller förhållandena inom unionen. Förhållandena inom unionen utgör förhållandena inom de olika medlemsländerna. Vi har därför ansett att ändringen i utrikessekretessen borde gå längre, dvs. att förslaget borde kompletteras med stadgandet att handlingar och förslag som gäller våra inrikes förhållanden automatiskt skall vara underställda den svenska offentlighetsprincipen. Låt mig litet grand vidröra ett exempel som har diskuterats tidigare. Det visar på de problem vi har att göra med. Det s.k. datadirektivet inom EU har diskuterats länge. I en tidigare version, som bekantgjordes vid pass något år sedan, kunde man konstatera att direktivet på ett avgörande sätt skulle komma att strida mot svensk offentlighetsprincip. Sedan har direktivet förhandlats om. Det har reviderats gång efter annan. Vid en diskussion om frågan på Journalistdagen, sade en företrädare för Justitiedepartementet att det nu inte finns någon särskild artikel som strider mot offentlighetsrättens principer. Det fanns EU-anhängare som, enligt tidningsreferat, sade att detta visar hur bra Sverige har kunnat påverka EU att röra sig i vår riktning. Det var bara det att vid detta tillfälle kunde ingen kontrollera hur det egentligen förhöll sig med saken. Direktivförslaget, som onekligen berör svenska inrikes förhållanden och dessutom träffar vagt in i offentlighetsprincipens möjligheter och förhållanden, var en hemlig handling. Utrikesdepartementet uppfattade inte, och uppfattar alltjämt inte, direktivet som en färdigupprättad handling. Därför är handlingen inte offentlig. Den uppfattas som något som berör Sveriges relationer med andra länder. Därför bör den vara hemligstämplad. Men så visade Åke Pettersson, redaktör för radioprogrammet Vår grundade mening, att det gick att få fram dokumentet via EU genom någon läcka. Det visade sig då att EU inte ens hade åsatt förslaget med den starkaste hemligstämpeln utan bara använt formuleringen "restraint" - vilket jag tolkar som återhållsamhet med spridandet. Svenska UD var egentligen mer ambitiöst - mer EU-lika - än EU självt när det gällde att hemligstämpla EU-material - vilket är oroväckande för framtiden. Det visade sig då att direktivet, åtminstone vid den tidpunkten, innehöll flera punkter som Journalistförbundets tidning Journalisten vid en analys ansåg vara minst sagt oklara i förhållande till vår offentlighetsprincip. Det gick att tolka vissa punkter i texten som mer liberala eller samtidigt tolka dem som mera restriktiva, allt efter tycke och smak. Vi har fått höra en föredragning från KU om direktivet. Eftersom vi inte har sett själva direktivet, vet vi inte om det är den version som Journalistförbundet har sett eller om det möjligen är en senare version. Det säger litet grand om problemet. Även om vi har lugnande besked om att EU har rört sig ytterligare i offentlighetsförmånlig riktning kan en viss oro bestå ända till dess dokumenten föreligger offentligt. Vi måste se till att vi får ta del av dem. Detta exempel säger något om situationen.

Detta säger något om den situation som vi kan komma att möta när Sverige blir EU-medlem. Vi menar därför att förändringen som föreslås i propositionen och i KU-betänkandet är positiv. Men vi menar att de verkliga förhållanden som kan bli fallet understödjer yrkandena i motionerna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Därför har vi enat oss i en reservation att yrka att det skall föras in ett stycke i sekretesslagen med följande lydelse: "Sekretess gäller inte för handlingar upprättade inom Europeiska unionen som kommer att beröra svensk lagstiftning eller inrikes svenska förhållanden. Undantag härifrån får göras enbart om det kan visas att röjandet av en sådan uppgift allvarligt kan skada Sveriges intressen." Fru talman! Med det sagda yrkas bifall till reservationen som är fogad till KU:s betänkande nr 18.

Fru talman! Den fråga vi i dag behandlar handlar om offentlighet, om möjligheterna för ett enskilt land inom den europeiska unionen att bevara en hög grad av öppenhet. Men frågan om offentlighet är också en ödesfråga för EU. Kommer unionen att klara av att ta avgörande steg mot öppenhet och demokratisering? I dag gäller hemlighetsmakeri och tystnadsplikt som huvudregel inom unionen. Små, blygsamma steg mot en förändring har kunnat skönjas de senaste åren, men det är inte mer än just små och blygsamma steg. I Sverige har vi en grundlagsfäst tradition av öppenhet som vi kan vara stolta över. I och med medlemskapet i EU kolliderar dessa två skilda rättssystem och traditioner. Vad blir effekten av denna kollision? Det sannolika är naturligtvis att integrationsprocessen inom EU fortgår och att det svenska systemet bör anpassa sig till EU. Det innebär att även vi får ett system med betydligt mer av hemlighetsmakeri och den därmed sammanhängande ökning av mygel och korruption som vi ännu sett förhållandevis litet av i Sverige. Vi får också en sämre offentlig debatt och allt färre människor som känner sig delaktiga i beslutsprocessen. Den som i likhet med mig inte vill se en sådan utveckling kan naturligtvis kämpa emot. Helt omöjligt är det inte att nå en viss framgång, och helt ensam är man inte. Några små länder, som Holland och Danmark, kämpar för mer öppenhet, och EU:s låtsasparlament står ofta på samma sida. Frågan är var Sverige står. Kommer den svenska statsförvaltningen och regeringen att hävda den traditionellt svenska linjen även när det leder till irritation i Bryssel, Paris, Bonn eller London? Eller köper man in nya hemligstämplar för att stryka överheten medhårs? Mycket tyder på att det är den senare inställningen Sverige har valt. För någon vecka sedan testade tidskriften Land den svenska hållningen. Av de 100 papper som tidningen försökte få utlämnade hemligstämplades 80, dvs. 80 %. EU:s hemligstämplar gällde alltså även i Sverige, trots att vi formellt ännu inte ens var medlemmar. EU-delegationen i Sveriges riksdag är ett rent skämt och fungerar inte. Ledamöterna skall yttra sig om nya lagar efter att ha fått en allmän beskrivning på fyra eller fem rader i stället för lagtexten. På EU:s toppmöte i Essen var det inte från den svenska delegationen som journalisterna fick reda på vad som hände bakom lyckta dörrar. Mycket tyder alltså på att den svenska statsförvaltningen och regeringen redan valt väg. Det är en helt annan linje än den man pratade om i så stora ordalag inför folkomröstningen. Det formliga erövringståg för offentlighet och demokrati som då tycktes vara i vardande har redan stannat upp. Risken är att vi hjälper till att stoppa utvecklingen mot större öppenhet, genom att vi är så genuint anpassningsbara och auktoritetsberoende. Så går jag över till dagens lagförslag. EU:s lagar gäller över svenska. I princip gäller EU:s tystnadsplikt och hemligstämplar oavsett vilka lagar vi stiftar här. Det gäller också den omtalade arkivförordningen.

Fru talman! Frågan om offentligheten och insynen i EU var en av de viktigaste debattpunkterna i folkomröstningsdiskussionen. Det var en del i avvägningen mellan demokrati och suveränitet; blir det mer eller mindre av båda delarna vid medlemskap eller om vi skulle stå utanför? Samtidigt utvecklades en liknande debatt i EU systemet efter Maastricht. Kritiken och den svenska debatten kom efter Maastricht, inte före, vilket naturligtvis var ett misstag, som vi kan beklaga. En serie uttalanden har gjorts i EU-sammanhang som pekar på att man vill röra sig åt ökad offentlighet, men det är uppenbarligen konflikter mellan olika aktörer. Diskussionerna i Sverige kring de här frågorna har däremot avtagit i intensitet, och det finns några punkter på den vägen: Sveriges deklaration i samband med medlemskapet och EU:s egen utveckling. Jag vill gärna ge den talare rätt som nyss sade, att när Mats Hellström i Essen skulle klargöra hur öppen den svenska delegationen var visade det sig att han ingalunda var först på plan, utan de erfarna EU-politikerna hade stormat ut från ministerrådet tidigare och lämnat ut mycket. Själv tog jag ganska stort intryck av en debatt någon vecka före folkomröstningen, när två av våra mera erfarna journalister berättade om hur det är att arbeta i EU och i Bryssel. Det som då framkom var att en svårighet onekligen låg i att få tag i en handling, däremot inte i att få tag i uppgifter om förhållanden inom EU. De drog fram sådana uppgifter som snarast pekade på att det där var lättare att få fram uppgifter om hur partigrupperna, partifraktionerna, ställer sig än vad det är i Sverige. Det var en tankeställare, som ledde till att offentlighetsdiskussionen i Sverige kom att bli litet lugnare. Jag tycker för min del inte att saken är utklarad inom EU, och det finns ett intressant rättsfall på gång. Guardian har lyft fram frågan om tillgängligheten av ministerrådets handlingar. Jag tycker för egen del att det finns anledning för Sverige att som en svensk ståndpunkt inför 1996 års regeringskonferens ta upp möjligheten att i fördragsmässig form lyfta in det vi menar med offentlighet inklusive meddelarskydd. Det är en offensiv svensk ståndpunkt - en av några, hoppas jag - som vi borde ha med oss inför 1996 års fördragsöversyn. Alla partier i konstitutionsutskottet är nu överens om att tillstyrka den proposition som regeringen har lagt fram, och jag tror också att vi alla menar att det är viktigt att det i förhållande till den nuvarande lagstiftningen blir ett skifte i tillämpningen. De rättstillämpningar som här har tagits upp och som har inträffat under de senaste månaderna avser förvaltningsmyndigheters tillämpning på grundval av den nuvarande sekretesslagen, som skall ändras. Utgångspunkten skall bli att offentlighet nu skall gälla i ett normalfall. Den bedömning som görs i propositionen och som vi i utskottet ställer oss bakom är att för handlingar och uppgifter som härrör från Sverige bör offentlighetsprincipen vara i synnerligen hög grad vägledande. När det gäller handlingar upprättade inom EU eller handlingar och uppgifter som berör de andra medlemsstaterna förutser vi större svårigheter att få samma öppenhet. Det gäller bl.a. sådana memorialanteckningar som förs vid slutförhandlingarna i ministerrådet, något som har tagits upp här. Det kan vara besvärligt för oss att lämna ut fullständiga uppgifter därifrån, eftersom det kan leda till att det blir svårare för oss att själva få betydelsefulla uppgifter. Men jag tror att vi är överens om att det även här finns anledning att tillämpa den nya sekretesslagen med stor tonvikt vid offentlighet. Regeringen och konstitutionsutskottets majoritet menar att det finns anledning till en noggrann uppföljning av hur vi fr.o.m. den 1 januari, när vi blir medlemmar, kommer att tillämpa den lagändring som görs. Det antyds också att man i framtiden efter ett utredningsarbete skulle kunna komplettera sekretesslagen med en än öppnare föreskrift som gäller våra relationer till EU. Reservanterna anför att det redan nu vore möjligt att göra en sådan regelförändring, men läser man noggrant vad som framhålls i reservationen, visar det sig att reservanterna menar att det även måste finnas en sekretessläggningsmöjlighet. Om Sverige annars skadas, skall det även enligt reservanterna vara möjligt med en sekretessbeläggning.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

Herr talman! Jag vill fråga Björn von Sydow om han menar att socialdemokraterna står bakom att genomföra en ytterligare förändring, om det visar sig att det här förslaget blir ett slag i luften.
Herr talman! Ja, visar det sig att detta är ett slag i luften, dvs. inte leder till någon reell förändring i tillämpningen mellan avvägningen av offentlighet och sekretess, är vi socialdemokrater inställda på att gå vidare. Men för detta fordras ett grundligt utredningsarbete och även att vi får ordentliga erfarenheter av hur det i verkligheten går till när vi har blivit fullvärdiga medlemmar.
Herr talman! Eftersom det nu är socialdemokraterna som skall visa hur detta faktiskt skall fungera - det är t.ex. socialdemokraterna som i regeringen beslutar om hemligstämpling i många av dessa fall - avser socialdemokraterna såvitt jag förstår oavsett lagändringen att fr.o.m. nu införa en ny praxis. Detta kommer jag och säkert många med mig att följa mycket noggrant. Om det inte blir så , kommer vi också att påpeka för socialdemokraterna, för Björn von Sydow och för den socialdemokratiska regeringen att det inte blev någon ändring. Detta skulle Björn von Sydow kunna ta med sig till sina kontakter i regeringen, kanske t.ex. till Carl Tham. Det är viktigt att detta följs upp i praktiken.
Herr talman! I dag tillämpar svenska förvaltningsmyndigheter och vår regering hittills gällande lagstiftning. Nu ändras lagen, och då är det alla myndigheters skyldighet att göra en granskning på grundval av den nya lagstiftningen. Av förarbetena framgår att det är regeringens avsikt att förskjutningar skall ske i tillämpningen. Hur de exakt kommer att utformas kan ingen av oss veta. Riksdagen är förhindrad att föreskriva hur myndigheter eller regeringen i ett särskilt fall skall avgöra ett ärende, men en utvärdering och uppföljning skall komma till stånd. Syftet bakom lagändringen, inte bara från socialdemokratiskt håll utan såvitt jag förstår från alla partier i riksdagen är att det skall bli ändringar i den verkliga tillämpningen.
Herr talman! Jag tycker att den långtgående utfästelse i positiv riktning som Björn von Sydow här gör som talesman för utskottsmajoriteten är värdefull och skall tas ad notam. Han har fel på en punkt, nämligen när han inskränker kretsen av dem som skall följa utvecklingen noggrant till att bara gälla utskottets majoritet. Jag vill poängtera att vi från utskottets minoritet nog kommer att följa utvecklingen på det här området väl så noggrant. I lagförslaget görs en precisering, nämligen att sekretess gäller om man kan visa att det är till allvarlig skada för Sverige om en uppgift röjs. En sådan undantagsregel måste tyvärr finnas, men EU handlingar skall likafullt normalt behandlas på samma sätt som inrikeshandlingar, för det offentliga samtalets främjande. Vi menar att man egentligen borde kunna följa reservationens linje redan nu, med den erfarenhet som vi har sett att man har gjort i andra länder av hur EU-systemet faktiskt fungerar och med den relativa slutenhet som förekommer inom ramen för nuvarande lagstiftning. Som jag försökte visa med ett exempel i mitt inledningsanförande går svenska myndigheter tydligen längre än vad EU självt kräver i form av sekretess. Vi kan ändå se en rad positiva tecken i Björn von Sydows hållning. Vi skall verkligen följa upp detta och se till att det inte blir några försämringar på detta område, om så är möjligt.
Herr talman! Det är värdefullt att diskussionen här i kammaren ändå visar att det föreligger en undantagsregel även i reservanternas förslag. Den motivering härför som Kenneth Kvist nu anför är snarlik majoritetens och förefaller sålunda vara oomtvistad. Jag vill i offentlighetsfrågan och med tanke på datadirektivet m.m. säga att det handlar om en promemoria som påminner ungefär om promemorior i regeringskansliet inför tillkomsten av en proposition. När ministerrådet lyckas samla sig till ett beslut i denna fråga skall ärendet hänskjutas till parlamentet, och det intryck som åtminstone jag har fått vid studier av den frågan är att EU-parlamentet faktiskt är en ännu öppnare församling än Sveriges riksdag. Utskotts och partigruppsmöten läcker inte som såll utan är i princip mer eller mindre tillgängliga för allmänheten. Datadirektivet är inte slutgiltigt beslutat för omformulering till svensk lag, utan det skall beredas ytterligare. Vi får väl hoppas att det i flertalet fall blir en blandning av omfattande perioder av öppenhet och korta perioder av sekretess, de senare kanske framför allt knutna till slutförhandlingsskedena i ministerrådet, som fortfarande har i huvudsak mellanstatlig karaktär. På den här punkten spelar närvaron av EU parlamentet en mycket betydelsefull roll. Man kan ha olika ståndpunkter i frågan om vilken beslutsfattande förmåga EU-parlamentet skall ha, men jag menar att det är oomtvistligt att den spelar en mycket viktig roll för öppnandet av EU-processerna.
Herr talman! Jag skall kanske utöva litet av självkritik. Det hade möjligen varit bättre för min egen sak i debatten, om jag hade exemplifierat med en förordning inom EU i stället för med ett direktiv, men eftersom datadirektivet nu är föremål för diskussion, valde jag det exemplet. Det ligger visst en del i det som Björn von Sydow säger, men problemet är att vi i Sverige som underlag för det offentliga samtalet har utredningar, remissförfaranden osv. långt innan förslag kommer fram till parlamentet och behandlas där. Det finns alltså stora möjligheter för människor att bilda opinion, om de så vill, såvida de är missnöjda med något förslag som är på gång. Inom EU är dock handlingar interna ända till dess att de läggs på parlamentets bord i Strasbourg. Då är det så dags för opinionen att göra sig gällande. Detta gäller i lika hög grad för förordningar som för direktiv. Det är den stora faran för det offentliga samtalet, och det är också därför som den förra regeringen i sin egen EU-proposition påtalar riskerna för inskränkningar i det offentliga samtalet på grund av de regler om offentlighet och sekretess som finns i EU.Vi är eniga om att försöka föra en kamp från svensk sida för att slå vakt om offentligheten. Låt oss då vinna erfarenheter av EU och se om vi kan nå framgång i den kampen.
Herr talman! Jag vill också erinra om att kommissionens förslag är offentliga. Kommissionens direktiv finns avtryckta i en svensk offentlig utredning om förändrad datalagstiftning som ännu inte har kommit till stånd ordentligt i Sverige, beroende på att man har velat avvakta och se hur utvecklingen blir. Genom medlemskapet har vi kanske också ökade möjligheter att påverka utformningen av direktivet. Det är en kombination av öppenhet och slutenhet. Vi är väl alla överens om att vi skall ha våra svenska traditioner så mycket som det över huvud taget går. Som jag antydde tidigare har vi under hela denna diskussionspunkt rört oss från mera av konflikter mot en större grad av konsensus. Det har skett bl.a. på det sätt som Kenneth Kvist säger - genom svenska offentliga utredningar, offentlighet i remissbehandling osv. Det är en glädje att här i kammaren få se en av utredarna, en person som har spelat en stor roll i denna process, en utveckling som har gått från delvis felaktiga och delvis korrekta konflikter mot en situation präglad av mera konsensus. Jag talar om professor Daniel Tarschys, tidigare ärad ledamot av denna kammare, som i dag gör kammaren den äran. Det skall även i vårt land gå till på det sättet när vi driver beredningsprocesser och utredningar kring sådant som har med EU att göra, att det traditionella svenska kommitté och remissväsendet skall kunna användas.

Herr talman! Också jag vill gärna hälsa Daniel Tarschys välkommen in i kammaren. Den utredning som ligger bakom det beslut vi kommer att fatta nu är utomordentligt värdefull. Björn von Sydow har tolkat konstitutionsutskottets betänkande alldeles korrekt. Vi är inte nu beredda till några särregler. Vi vill först vinna erfarenhet av hur de nya utrikessekretessreglerna kommer att tillämpas innan vi i så fall börjar strama åt. Jag vill också instämma med Björn von Sydow i att det är viktigt att Sverige nu arbetar för en ökad öppenhet inom EU och att regeringskonferensen 1996 kan vara ett bra tillfälle att ta upp detta. Samtidigt vill jag utfärda en varning. Skulle nu EU fatta beslut om offentlighetsprincipen, blir det också bindande för Sverige. Just nu finns i EG-rätten egentligen inga beslut om någon offentlighetsprincip. Risken att Sverige då skulle få inskränka sin offentlighetsprincip är snarare större än chansen att vi skulle kunna behålla den unikt stora öppenhet som vi har. Självfallet skall vi ändå driva denna problematik inför regeringskonferensen. Konstitutionsutskottet har redan börjat med att följa upp dataskyddsdirektivet, som ett testfall i fråga om riksdagens utskotts ökade aktivitet när det gäller att följa EU-arbetet. Som har framhållits här är det den nuvarande regeln som förvaltningen har fått följa. Den innebär slutenhet och icke offentlighet. Nu kommer vi att införa en ny princip som innebär att allting skall vara offentligt som man inte verkligen kan visa på skadar våra relationer. Vi får följa hur det fungerar. Enligt den ändring i riksdagsordningen som riksdagen beslöt om häromdagen har vi också möjlighet att inkalla statsråd till utskottet för att få ökad information. Offentlighetsprincipen i EU-sammanhang hotas av grundmurade traditioner från två håll i Sverige. Den hotas genom den diplomatiska förtrolighet som sedan århundraden präglat diplomaters verksamhet. EU medför något helt nytt. Vår ambassadör i Bryssel kommer i praktiken att besluta om lagar i Sverige tillsammans med kollegerna i Coreper. Det har aldrig hänt förut att diplomater har beslutat om lagar i Sverige. Nu vill det till en kraftansträngning att lära diplomater att bli öppna om vad de håller på med. Offentlighetsprincipen hotas också genom de svenska traditionerna att förhandlare skall tiga som muren. För vår inre syn träder fram bilden av rader av tysta män som löneförhandlat och avmätt viftat bort ivriga reportrar med orden: "Inga kommentarer. Förhandlingar pågår." Vi har erfarenhet av hur hemligt allt blev. när Sverige förhandlade om EES-avtalet. Jag skulle tro att det var på grund av det som Daniel Tarschys utredning tillsattes. Nu kommer stora delar av vår lagstiftning att utformas i ständiga förhandlingar med främmande makt. Självfallet kan det vara klokt att inte springa ut med sitt förhandlingsupplägg, vad vi skulle göra om vi inte får igenom det vi vill. Men som konstitutionsutskottet påpekar måste Sveriges hållning till en EU lag offentliggöras, så att de som berörs och allmänheten kan påverka regering, ämbetsmän och diplomater som deltar i EU:s beslut om lagen. Det var den 16 december som riksdagen tog ställning till KU:s betänkande 22 om hur samverkan mellan riksdag och regering skall utformas sedan vi anslutits till EU. Så fort ett lagförslag kommer från EU kommissionen blir det alltså offentligt, som har påpekats. Det översätts till svenska. Regeringen bör då sända det till riksdagen tillsammans med uppgifter om vilka svenska lagar som påverkas. Det är viktigt att fackutskotten engageras på ett tidigt stadium i EU:s beslutsprocess, då man fortfarande kan påverka. På så sätt kan debatten följa lagens tillkomst i EU:s beslutsmaskineri. Genom offentliggjorda yttranden från utskotten till EU-nämnden, där de olika partierna har tillfälle att ge sin syn, kan debatten i landet också stimuleras, liksom nu när en statlig offentlig utredning lägger fram sitt förslag. EU nämnden är då också bättre förberedd när ministerrådets dagordning kommer då ärendet skall klubbas. Förutsättningen för allt detta är att myndigheter och regering offentliggör EU-papper och gör dem begripliga utan att, som UD dess värre har haft för vana att göra, gömma undan stötestenarna i allmänna formuleringar. Sedan får vi se hur energiska riksdagens alla utskott kommer att bli för att hänga med i den invecklade beslutsgången i EU. Kanske tröttnar några när de märker att vi blir överkörda i ministerrådet, hur väl förankrade och öppna våra ministrar än varit. Övertygelsen växer kanske fram att det måste finnas bättre former för samarbete med EU än att vara bunden av Herr talman! Min förhoppning är att vi skall finna ett sätt att återfå vår suveränitet.

Herr talman! Jag har inget eget yrkande utan instämmer i hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 24 om ytterligare medel till Utbildningsdepartementets verksamhet. Utbildningsutskottet har också yttrat sig till konstitutionsutskottet i ärendet. Det rör sig om överskridanden som Utbildningsdepartementet gjort under många år under olika regeringar. Skälen till överskridandena är många. Jag tycker dock att tre saker bör nämnas speciellt. För det första är det den ökade internationaliseringen. För det andra är det de ökade informationssatsningarna. För det tredje är det den förändrade myndighetsstrukturen., speciellt vid decennieskiftet. Allt detta har kostat pengar, mycket pengar, och det har varit svårt att budgetera. Man kan då fråga sig varför detta underskott inte har reglerats tidigare. Fram till 1992 kunde man reglera det på olika sätt. Man kunde göra omdisponeringar av departementets anslag osv. och det praktiserades. Då blev situationen ohållbar. Det intressanta med detta ärende är den dubbelmoral som socialdemokraterna i utbildningsutskottet har uppvisat. Ärendet behandlades för ungefär ett halvt år sedan i kammaren och kunde då ha avgjorts. Men en majoritet av socialdemokrater och en nydemokrat i utskottet begärde att det förslag om anslag på 20 miljoner kronor som då kommit från Utbildningsdepartementet inte skulle bifallas. Vi som representerade regeringssidan vid den tiden riktade kritik mot departementet. Trots detta ville alltså den nya majoriteten, bestående av socialdemokrater och en nydemokrat, inte bifalla denna reglering. Det är så mycket mer anmärkningsvärt som ingen regering sedan mitten av 1980-talet är utan skuld i detta ärende. Detta har pågått under lång tid. Socialdemokraterna ville av någon anledning leka populister och gick kraftfullt emot ett förslag om 20 miljoner kronor i våras. Men nu, ett halvt år senare, går det alldeles utmärkt att reglera det och dessutom begära nästan 5 miljoner kronor ytterligare. Tala om politisk dubbelmoral! Jag tycker att det är stötande att socialdemokraterna agerar så taktiskt i en fråga av detta slag. Det bådar inte särskilt gott inför framtiden. Jag tänker inte delta i ett sådant här spel. Jag tillstyrker konstitutionsutskottets begäran om ytterligare medel till Utbildningsdepartementet. Jag hoppas därmed att ordningen i departementet är återställd och att departementet i framtiden kommer att klara att budgetera egna medel, så att vi slipper få detta ärende ytterligare en gång i kammaren.

Herr talman! Som har framkommit av Rune Rydéns anförande begärde den borgerliga regeringen i våras ytterligare 20 miljoner kronor för Utbildningsdepartementets verksamhet budgetåret 1993/94. Det var ett mycket sent påkommet och mycket illa förberett förslag, Rune Rydén. Därför avslog också kammarens majoritet Per Unckels framställan, men gav till känna att regeringen skulle återkomma dels med en redovisning av hur departementet framöver skulle hålla sig inom ramarna, dels med en redovisning av det faktiska utfallet för verksamhetsåret. Det framgår väldigt tydligt av handlingarna att riksdagen i våras fattade ett mycket klokt beslut i frågan. Nu kan vi se att de 20 miljoner kronorna som Per Unckel begärde var ett mycket grovt tillyxat belopp. Underskottet blev som framgår någonting helt annat. Dessutom har riksdagen nu fått den begärda redovisningen över vidtagna åtgärder. Jag tycker att det klingar mycket falskt när Rune Rydén anklagar sina kamrater i utbildningsutskottet för dubbelmoral i frågan. Jag tycker också att argumenteringen från Rune Rydéns sida blir väldigt märklig på ytterligare en punkt. Han börjar med att lägga hela tonvikten vid hur många nya arbetsuppgifter som har tillkommit departementet under senare år. Den redovisningen fanns också i Per Unckels proposition och i er reservation i våras. Men därefter går Rune Rydén över i en argumentering där han försöker säga att underskottet hade uppstått redan på 80-talet under den socialdemokratiska tiden. De två budskapen går inte ihop. Här är det Rune Rydén som ger ett dubbelt budskap. Jag tycker faktiskt att det var mycket anmärkningsvärt att de borgerliga i våras var beredda att bevilja tilläggsanslag på så lösa grunder. Jag tycker att det är lika anmärkningsvärt att man nu genom Rune Rydén och genom det särskilda yttrandet försöker bagatellisera den borgerliga regeringens släpphänthet i ekonomiska frågor. Jag vill också lägga till att det jag tycker är mest anmärkningsvärt är att Moderaternas och Folkpartiets ledamöter i KU, med ordföranden i spetsen, genom sin skrivning försvarar en proposition som avlämnats så sent och är så dåligt förberedd. Konstitutionsutskottet har ju för vana att skriva kritiskt om sena regeringsförslag och brist på handling från regeringen, när det förekommer, och kräva bättre konsekvensanalyser osv. Därför menar jag att Moderaterna och Folkpartiet i sitt nit att försvara sina partivänner nu ger mycket märkliga signaler till denna och kommande regeringar.
Herr talman! Det känns litet märkligt att lyssna till Ingvar Johnsson och hans försök till argumentation för Socialdemokraternas agerande. Han börjar med att tala om att det inte har kommit några tydligare besked. Det har det inte gjort. Men Ingvar Johnsson skulle mycket väl kunna tala med sin nuvarande finansminister, tidigare skolminister, om de underskott som har funnits i departementet sedan lång tid tillbaka. Om det var sent att behandla ärendet i våras är det ännu senare i dagsläget. Ingenting har tillkommit. Det Socialdemokraterna gick emot i våras var ingalunda att det saknades vissa besked, utan det berodde helt enkelt på att man absolut inte ville erkänna att det behövdes 20 miljoner kronor till departementet. Det gick man rakt emot. Ingen annan argumentation förekom i utskottet. Därför är det upprörande att man fortsätter dubbelmoralen i en fråga som borde ha kunnat klaras av redan i våras.
Herr talman! Det är ett märkligt högt tonläge Rune Rydén använder när han försöker försvara att det tog nästan tre år för Per Unckel att förstå sig på Utbildningsdepartementets anslagssystem. Jag tycker att det Rune Rydén säger är allvarligt, därför att det visar prov på ett lättsinne som gör det enkelt att förstå anledningen till de stora budgetunderskott som uppstod under de borgerliga åren. Jag tycker ändå att det borde vara pinsamt även för Rune Rydén, som representerar ett parti som så ofta klagar på hur det hushålls med skattepengar, att Moderaterna haft en minister som i tre år inte förstått hur det var ställt med departementets ekonomi. När jag hörde Rune Rydén kom jag att tänka på att jag i det militära hade en kamrat som varje gång han hade slarvat bort pengarna skrev ett brev hem till far. Det innehöll fyra ord varje gång: Hej! Skicka pengar!
Herr talman! Det verkar som om Ingvar Johnsson inte har läst vad vi skrev i våras i utbildningsutskottet. Han har inte läst handlingarna i dag heller. Vi riktade i våras kritik mot den dåvarande regeringen, och vi riktade kritik även mot de tidigare regeringarna i Utbildningsdepartementet för att man inte hade reglerat underskotten på rätt sätt. Situationen blev som jag sade i mitt huvudanförande ohållbar 1992 när systemet med ramanslag infördes. Därför borde man på ett tidigt stadium ha reglerat underskotten. När förslaget kom till riksdagen i våras fanns det alla möjligheter att reglera underskotten. Jag säger ingenting om att Socialdemokraterna nu kommer till riksdagen med ett förslag - inte mer än att det är ett halvår för sent. Men varför gick man så kraftfullt emot förslaget i våras utan att föra någon riktig argumentation i utskottet? Det var bara för att köpa billiga politiska poäng. Det är på exakt den linjen som Ingvar Johnsson fortsätter att driva sin argumentation. Det är inte värdigt.
Herr talman! Vem som är mest värdig - Rune Rydén eller jag - får väl andra avgöra. Jag förstår inte varifrån Rune Rydén får argumentet att vi kraftfullt gick emot förslaget i våras. I vårens betänkande står det ju att regeringen skall återkomma till riksdagen när den har förberett ärendet bättre och kan överblicka det ekonomiska utfallet för det år som då inte var till ända. Det Rune Rydén förespråkade i våras var att man skulle ge departementet ett mycket grovt tillyxat tilläggsanslag innan man visste hur stort underskottet skulle bli. Det tycker inte jag stämmer med riksdagens ansvar för att ta landets ekonomiskt svåra situation på allvar.
Herr talman! Vi visste alldeles ypperligt i våras hur stort underskottet skulle bli. Vi fick också en föredragning av statssekreteraren i utskottet. Det var där de socialdemokratiska representanterna så kraftfullt gick emot förslaget om att reglera underskottet. Det är beklagligt att Socialdemokraterna inte gjorde det då utan kommer igen nu. Men som jag har sagt i mitt anförande kommer vi från den andra sidan att gå på linjen att regleringen skall ske nu, och att departementet skall få sina nästan 25 miljoner kronor. Det som också är anmärkningsvärt i detta fall är att Socialdemokraterna har hittat ytterligare nästan fem miljoner kronor som man plockar fram. Det skulle vi också kunna ha en debatt om. Jag tycker att Ingvar Johnsson skulle tänka litet grand på hur hans kolleger på den socialdemokratiska sidan i utbildningsutskottet agerade i våras. De tog chansen därför att nydemokraterna tillfälligt fick en ny representant i utskottet som inte var insatt i ärendet och röstade tvärtemot vad som tidigare hade diskuterats.
Herr talman! Det är märkligt att höra hur Rune Rydén nästan försöker berömma sig av att han tänker rösta för att fylla igen det hål Per Unckel hade fått i sin budget. Rune Rydén återkommer till vad Moderaterna ville besluta i våras. Ni föreslog väl inte rätt belopp?
Herr talman! Det belopp som redovisades i våras var riktigt då. Sedan har ytterligare uppgifter som belastar den socialdemokratiska regeringen kommit fram. Det må Socialdemokraterna ta med i detta sammanhang. Anledningen till att jag berömmer mig av att vi går med på anslagsäskandet i dagsläget är den, att jag tycker att det är ett riktigt förfarande att ge departementet en chans att rensa sina underskott och börja på ny kula under riktiga förutsättningar. Det var det som vi på regeringssidan i utskottet tyckte att också socialdemokraterna skulle ha accepterat i maj månad, så att ärendet kunnat avskrivas. Som jag sade är ingen regering sedan mitten av 80-talet utan skuld i detta fall. Det finns anledning att rikta kritik mot Utbildningsdepartementet, men den gottköpspolitik som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har visat i detta ärende är icke berömvärd. Den är i allra högsta grad klandervärd.
Herr talman! De socialdemokratiska ledamöterna visade prov på att de tar sin uppgift på allvar. Ärenden skall vara riktigt förberedda, och man skall därmed kunna komma fram till rätt belopp. Detta blir sista repliken. Jag vet att Rune Rydén åter har begärt ordet. Han ger sig aldrig förrän han får sista ordet.

Herr talman! Vi skall nu ta ställning till ett förslag till lag om ändring i lagen om husläkare, lag om ändring i lagen om läkarvårdsersättning och lag om ändring i lagen om ersättning för sjukgymnastik. Vid första ögonkastet kan det verka tämligen oskyldigt. Anpassningar och ändringar i lagar förekommer ju ganska ofta i den här kammaren, men i dag gäller det så mycket mer. I betänkandet föreslås att rätten att etablera sig som läkare och sjukgymnast skall förbjudas, dvs. det införs yrkesförbud för vårdgivare såvida man inte väljer att ta anställning i det offentliga monopolet, som för det mesta är ett landsting. Ett skäl som getts för att genomföra detta är att den fria etableringen skulle dränera sjukvårdens ekonomi. Inget påstående kan vara mer felaktigt. Den privata vården står för ca 20 % av den öppna vården till en kostnad av mindre än 2 % av den totala sjukvårdskostnaden. Man får således väldigt mycket vård för väldigt litet pengar. Herr talman! Ett besök hos en privatpraktiserande sjukgymnast är betydligt billigare än motsvarande besök i den slutna vården. Med tanke på de stora besparingar som nu aviseras från regeringen är det för mig obegripligt att man nu föreslår lagändringar som på sikt kommer att fördyra svensk sjukvård. Till yttermera visso föreslås förändringar utan att man i övrigt har talat om vilken sjukvård vi skall ha i det här landet. Vad har socialdemokraterna för sjukvårdspolitik? Under hela hösten, och senast under den allmänpolitiska debatten, har jag frågat ansvariga på departementet, men det har varit stört omöjligt att få svar på den frågan. Hur skall sjukvården finansieras och organiseras i framtiden? Nu handlar det emellertid inte bara om pengar. Det gäller främst patientens och vårdgivarens valfrihet. Herr talman! Låt mig först säga något om patientens självklara rätt att välja doktor och sjukgymnast. De allra flesta människor har förmåga att välja själva. Jag tror faktiskt att de gör det bättre än vad landstinget gör. Men då måste det också finnas något att välja på. Nu begränsar man utbudet av vårdgivare. Patienten får inte välja. Landstinget anvisar vård. Och, herr talman, det är en stor skillnad på att bli anvisad vård och att välja vård. Här har vi den ideologiska skillnaden. Vi moderater sätter patienten i centrum. Vi tror på människors förmåga att välja. Vi tror på individuella behov inom sjukvården och inte på kollektiva. Jag vill fråga socialdemokraterna hur ett kollektivt behov i sjukvården ser ut. Vari består det kollektiva värdet i en blindtarmsoperation? Om jag får min blindtarm opererad är detta främst till nytta för mig själv och kanske för min familj, inte för något större kollektiv. Herr talman! När det gäller vårdgivarna är detta ett stort slag mot en seriöst arbetande privatpraktikerkår och även mot dem inom den slutna vården som kanske länge närt en förhoppning om att få starta något eget. Nu talar jag om småföretagande i dess rätta bemärkelse, och jag talar om kvinnors möjligheter att komma in på den privata marknaden. Jag har själv i 30 års tid arbetat som sjukgymnast inom den offentliga vården. Jag har som chef målmedvetet arbetat för att stärka mina medarbetare i deras yrkesroll. Jag ville att de skulle ha adekvat utbildning för att kunna motsvara de ständigt nya krav som ställs. Kvaliteten i behandlingsarbetet ökade. Vi blev effektivare, vilket på sikt minskade både lidande och kostnader. Många sjukgymnaster valde emellertid efter en tid i den slutna vården att satsa på någonting eget. De tog risker, lånade pengar till investeringar och avstod från en liten men trygg arbetsinkomst. Att arbeta privat passade dem bättre. De fick t.ex. flexiblare arbetstider när barnen var små. De hade kanske egna idéer som de ville förverkliga. Det var kanske många gånger svårt att få gehör för dem inom den offentliga vården. Som kvinna är jag glad när kvinnor blir egna företagare. Det behövs mer av sådan verksamhet, inte minst ur patientsynpunkt. Nu har utskottsmajoriteten stängt den dörren. Herr talman! Privatpraktiserande läkare betraktas som ett hot mot den offentliga vården. Privatvården tar resurser från landstingen, säger man. Det går inte att planera den offentliga vården med mindre än att man förbjuder privat vård. Det är i själva verket så att den privata vården är en möjlighet och ett billigt, effektivt och bra komplement till den offentliga vården. Det är faktiskt ett komplement som patienterna efterfrågar. Varför skall en privat vårdgivare som patienterna efterfrågar inte ha rätt att öppna praktik och bli ersatt genom offentliga medel? Varför skall en patient betala mer om han vill gå till en privat vårdgivare? Vi moderater vill att alla skall ha rätt och ekonomisk möjlighet att välja läkare och sjukgymnast. Herr talman! Jag vill nu ge ett exempel på hur just valfriheten är av stor betydelse både för patient och vårdgivare. En mig närstående person drabbades för några år sedan av en livshotande hjärtsjukdom. Vid det tillfället arbetade han som överläkare vid en kvinnoklinik. Han hade arbetat där i 20 år och kände sina patienter väl. Många av kvinnorna hade haft honom som sin doktor sedan han började på kliniken. Trots omfattande medicinska insatser klarade han inte av att gå tillbaka till sin tjänst. Samtidigt ville han inte bli förtidspensionär eftersom han ansåg att han skulle kunna klara ett lättare arbete utan betungande operationsverksamhet och jourverksamhet. januari 1994 fick detta sin lösning. Den presumtive pensionären arbetar nu ca 15 timmar i veckan som privatpraktiker i en praktik i direkt anslutning till hemmet. Han är nöjd, mår psykiskt bättre som aktiv och hans patienter är nöjda. De kan fortfarande gå till sin doktor trots att han inte längre arbetar på sjukhuset. Det kostar inte patienten en enda krona mer, och vad mer är; det blir en vinst för landstinget och även för samhället. Nu stänger man den här dörren. Det är ekonomiskt oansvarigt av en regering som i valrörelsen gick ut och lovade det svenska folket att det nu skulle bli ordning på Sveriges finanser. Det rimmar dåligt när man nu stänger dörren för en billig och effektiv vård, herr talman, en vård som människor de facto efterfrågar. Herr talman! I morse fick jag en julhälsning från socialminister Ingela Thalén. Lika mycket som jag uppskattade den julhälsningen skulle jag ha uppskattat om socialministern hade varit närvarande här i kammaren i dag när vi debatterar denna fråga som är utomordentligt viktig för en stor grupp vårdgivare i samhället. Herr talman! Härmed vill jag yrka bifall till reservation 2 under mom. 2 och reservation 5 under mom.

Herr talman! Enligt Centerns åsikt är det samhällets skyldighet att utforma hälso och sjukvården så att alla människor, oavsett var de bor i detta avlånga land, får tillgång till en lika och god vård. Därför måste hälso och sjukvården i huvudsak också finansieras solidariskt och av offentliga medel. Vården skall organiseras så att den kan anpassas till lokala förhållanden, dvs. det krävs en decentraliserad organisation. Enligt hälso och sjukvårdslagen skall patienterna ha insyn i och inflytande över vårdens innehåll och utformning. Då måste också den enskilde kunna påverka valet av både vårdgivare och vårdinsats. Tack vare husläkarlagen har man nu rätt att välja en egen läkare som man har förtroende för. Den valde läkaren har ett tydligt ansvar för den som valt henne eller honom. På så sätt skapas förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete och för nära och långvariga relationer mellan läkare och patient. Kontinuiteten garanteras så långt det nu är möjligt. Patienternas ställning stärks, och deras behov fokuseras, allt i överensstämmelse med hälso och sjukvårdslagen. Husläkarlagen ger också de ansvariga landstingen möjligheter att utforma primärvården med hänsyn till lokala förhållanden. Den ger också möjlighet att kontrollera och styra kostnadsutvecklingen. 1994 och 1995. Trots att knappt halva tiden har gått kan vi konstatera att den har varit positiv. 5,5 miljoner människor har aktivt listat sig. Det innebär att målet med en husläkare per 2 000 invånare redan har nåtts. Lagen har gett en jämnare spridning av husläkare över landet. Det är oerhört viktigt. Husläkarsystemet är nytt. Och som alla nya system måste det självfallet följas upp och utvärderas ordentligt innan man abrupt går in och gör förändringar. Husläkardelegationen måste därför tillkallas igen så att en noggrann och detaljerad utvärdering av erfarenheterna så här långt kan ligga till grund för förändringar och förbättringar. Vi vill utveckla husläkarsystemet och inte avveckla det. Herr talman! Därför yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.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 I denna åsikt blev jag synnerligen styrkt när jag läste söndagens Dagens Nyheter. Där kan vi se att antalet privatläkare i landet har ökat med 34 %. Antalet privata sjukgymnaster har ökat med över 50 %. Detta innebär att den privata vården år 1995 kommer att kosta landstingen 2,7 miljarder kronor. Enbart i Stockholms län kommer landstingets kostnader för den privata vården att öka med nästan en halv miljard nästa år. Det har visat sig att det framför allt är i storstäderna och främst i Stockholm som flest privata vårdgivare valt att etablera sig. Detta innebär naturligtvis att landstingen dräneras på pengar till framför allt de större orterna inom respektive landstingsområde. Det sker på bekostnad av mindre orter och glesbygden, dvs. landsbygden. När kostnaderna för den öppna verksamheten ökar så dramatiskt kan det få oerhört svåra följder för slutenvården, någonting som inte minst kan komma att drabba de äldre. Vi har under nuvarande kärva ekonomiska förhållanden inte möjlighet att låta detta fortsätta. Den som har kostnadsansvaret måste också ha beslutsansvaret. Förslaget om samverkansavtal för rätt till ersättning för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster måste därför bifallas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2

Herr talman! När det förra regeringen föreslog en lösning som skulle innebära att allt fler fick möjlighet till en egen familjeläkare vållade detta stor irritation bland socialdemokraterna. Det är kanske därför inte överraskande att vi i dag skall ta ställning till ett förslag som innebär att husläkarreformen rivs upp. Det som är sorgligt är att husläkarreformen knappt hunnit börja verka innan regeringen vill avskaffa den. Socialdemokraternas kritik mot husläkarreformen har visat sig vara högst överdriven. I de allra flesta landsting har genomförandet gått långt bättre än vad regeringen nu vill påskina. Husläkarreformen lämnar öppet för olika lösningar i landstingen. Just därför skiljer sig reformen markant mellan olika landsting. Det ser inte likadant ut överallt. Herr talman! Landstingens bestämmanderätt var oerhört viktigt i husläkarreformen. Landstingen har haft en mängd olika styrmedel att använda för att få den organisation man vill ha, och på de allra flesta ställen fungerar det här bra. När vi nu står inför ett beslut att förändra en sjukvårdsorganisation som visat sig fungera bra bör vi noga se på vad som egentligen var syftet med husläkarsystemet, nämligen att garantera alla en god hälsooch sjukvård. Det målet kan uppfyllas på många sätt. Men en förutsättning är att människor känner sig trygga när de går till läkaren. Det innebär nästan alltid en stor ängslan att vara sjuk. Att själv kunna få välja sin husläkare är därför ett stort steg mot ökad trygghet i vården. En patient som känner sin läkare kan lättare beskriva sina besvär. Det är också lättare för läkaren att ställa diagnos och föreslå behandling. De allra flesta människor vill ha en stabil och varaktig kontakt med samma läkare eller med annan vårdpersonal. I jämförelse med många andra länder fungerar hälso och sjukvården bra i Sverige. Det som dock har saknats under lång tid är en helhetssyn på människan. Personlig kontakt, individuell omvårdnad och kontinuitet är mycket viktiga delar i vården. Men dessa har tyvärr under lång tid inte fått särskilt stort spelrum. En husläkare eller familjeläkare, som vi kristdemokrater gärna kallar det, är en nödvändig del, tillsammans med hemsjukvård nära människorna, för att tillgodose basbehovet av hälso och sjukvård. Herr talman! Husläkarsystemet bygger på kontinuitet och tillgänglighet. Husläkaren kan även fungera som patientens lots i sjukvården, även om läkaren för den skull inte skall inskränka patientens möjlighet att själv få välja vårdgivare. Kritiken mot husläkarreformen har även riktats mot distriktssköterskornas nya roll. Tvärtemot vad man befarade med husläkarreformen har ändå distriktssköterskorna på många håll fått en större roll inom primärvården, i hemsjukvården och i det förebyggande arbetet. Det borde vara en självklarhet att utveckla och bygga ut denna roll i stället för att riva upp husläkarreformen. Distriktssköterskorna borde få möjlighet att bilda egna resultatenheter eller entreprenader. Innan förslaget om en husläkarreform kom skickades en departementspromemoria ut till bl.a. alla landsting, Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Flertalet av remissinstanserna var positiva till husläkartanken. Remissinstanserna höll med om att Sverige har haft en relativt liten del av sjukvårdsresurserna knutna till den öppna vården. Dessutom ansåg de flesta i remissvaren att patienterna måste få en bättre kontinuitet i kontakt med läkare och den övriga vården. Herr talman! Egentligen finns det två bärande grundtankar om husläkarreformen, dels att tillgodose individens rätt att välja en egen läkare, dels rätten för de läkare som uppfyller ett visst antal punkter att konkurrera med andra på lika villkor. Husläkarreformen avhjälper även det faktum att det har varit svårt att rekrytera läkare till vissa distrikt, samtidigt som det håller på att bli ett läkaröverskott i vårt land. Husläkarreformen har lett till en bättre spridning av läkarna. Det ser vi som en mycket stor framgång. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att det är viktigt att vi fortsätter att utveckla, inte avveckla, och att vi fortsätter att ge möjligheter och inte bara rösta emot olika förslag. Husläkartanken var en tanke för framtiden. Jag yrkar bifall till fyrpartireservationen nr 2 till utskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Svensk hälso och sjukvård är i internationell jämförelse i topp. Det gäller såväl kompetens och kvalitet som kostnader. Dessutom är den tillgänglig för hela svenska folket. Den förutvarande borgerliga regeringen påbörjade ett systemskifte i sjukvården, ett systemskifte som hotade rättvisan och kostnadskontrollen. Systemskiftet tog också ifrån huvudmännen möjligheten att fullgöra sitt planeringsansvar enligt hälso och sjukvårdslagen. Med dagens förslag till beslut vill vi socialdemokrater påbörja avvecklingen av systemskiftespolitiken och återföra till den ordning som innebär att de politiskt förtroendevalda i landstingen och i vissa fall i kommunerna åter kan bestämma hur resurserna kan bestämma hur resurserna skall fördelas utifrån de lokala förutsättningarna och de lokala behoven. Det borgerliga experimentet har kostat svensk sjukvård miljardbelopp, vilket vi senast fick verifierat i går i en artikel i DN. Det kommer dess värre att fortsätta att kosta stora pengar den närmaste tiden. Om vi skall avveckla systemskiftespolitiken på ett sådant sätt att rättstryggheten garanteras går det dess värre inte att gå snabbare fram, även om vi är många i sjukvårdssverige som skulle önska detta. Herr talman! Förslagen i betänkandet bygger i huvudsak på det regeringen föreslår i propositionen 1994/95:109. Det betyder att husläkare endast kan etablera sig som privatpraktiserande, med offentlig finansiering, om man kan få ett samverkansavtal med huvudmannen. Dessutom upphävs bestämmelserna om att landstingen måste förteckna dem som avstått från att välja husläkare. Vidare innehåller propositionen förslag till ändringar i lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för sjukgymnastik vilka innebär att etablering med offentlig finansiering endast kan ske om samverkansavtal med landstinget upprättas. Detta gäller också ersättningsetableringar och etableringar i stödområden. Regeringen meddelar också sin avsikt att återkomma till riksdagen med förslag om att upphäva husläkarlagen och ange riktlinjer för hur primärvården bör utvecklas. Avsikten med de aviserade förslagen är att sjukvårdshuvudmännen, dvs. landstingen eller i vissa fall landstingsfria kommuner, skall ges möjlighet att organisera den öppna vården på det sätt som är bäst utifrån de lokala förutsättningarna. Vidare aviserar regeringen sin avsikt att återkomma till riksdagen med förslag om bl.a. administrationen av ersättningarna till läkare och sjukgymnaster och övergångsbestämmelser för de privatpraktiker som är etablerade eller som har anmält avsikt att etablera sig. Utskottet har här kompleterat propositionens förslag så att ingen etablering med offentlig finansiering kan ske utan samverkansavtal efter den 14 maj 1995. Det innebär att de som anmält sin avsikt att etablera sig före den 14 november i år måste fullfölja sin avsikt senast den 14 maj, dvs. sex månader efter det att propositionen lades fram. Till betänkandet fogas också tre motioner. Dessa resulterar i sammanlagt fem reservationer, som i huvudsak går ut på att avslå propositionen och följaktligen behålla den fria etableringen. Jag har tidigare argumenterat mot detta. Herr talman! Svensk hälso och sjukvård står sig mycket gott i internationell jämförelse, detta oavsett om vi tittar på kvalitet, kompetens eller kostnader, vilket jag inledningsvis konstaterade. Hälso och sjukvården har inte gjort sig förtjänt av dessa snabba kast i politiken som den borgerliga regeringen signerade. De förändringar som skall göras måste vara väl underbyggda och förankrade hos såväl patienter som personal. Så var inte fallet med de förändringar som den borgerliga regeringen genomförde under förra mandatperioden. Protesterna var omfattande mot de verksamhetsförändringar som tvingades fram av borgerlig centralstyrning och byråkratiska påfund, allt i syfte att marknadsanpassa sjukvården. Det visade sig vara lika dumt att marknadsanpassa sjukvården som att marknadsanpassa skolan och barnomsorgen. Jag hoppas att många nu lärt sig den läxan. Jag har dock ingen förhoppning att så skulle vara fallet med Moderaterna. Herr talman! Det som skett är egentligen oerhört allvarligt. Patienter har kommit i kläm och personal har blivit uppsagd - och detta bara för den borgerliga regeringens experimentlusta. Var Moderaterna står vad gäller hälso och sjukvårdspolitik och dess finansiering är för oss välbekant. De har aldrig gjort någon hemlighet av att man inte gillar det nuvarande systemet med solidarisk finansiering och demokratisk styrning. Moderaterna vill ha en annan ordning som bygger på den starkes rätt att ta för sig framför dem som inte är lika starka. Jag anklagar också kds, Centern och Folkpartiet för att med öppna ögon och mot bättre vetande slå in på en väg för svensk hälso och sjukvård som på sikt skulle innebära försämringar för vissa delar av landet och för vissa grupper. Även om Kerstin Warnerbring här försökte nyansera den bild man får när man läser reservationerna går det inte att komma ifrån att också Centern står bakom yrkandet om avslag på den proposition som vi behandlar. Trots de uttalanden som gjorts från sjukvårdspolitiker ute i landet, hos kds och Centern i allmänhet, har dessa partier i riksdagen traskat patrull med Moderaterna i riksdagen och uppenbarligen fortsätter denna väg, om jag skall gå efter reservationernas innehåll. Det är en väg som, om den skulle vinna kammarens majoritet, innebär att läkarna och sjukgymnasterna kan fortsätta att ha sin fria dragningsrätt på svenska folkets sjukvårdspengar. Det innebär naturligtvis att vi får områden och grupper som inte får den hjälp och den vård de behöver. Detta sker i en situation där vi vet att vi behöver vara mer rädda om skattepengar än någon gång tidigare. Är vi inte det kommer vi inte att klara det växande behovet av vård och omsorg för inte minst äldre. Vi kommer inte heller att klara ekonomin för landet, landstingen och kommunerna. Herr talman! Människors hälsa är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Till vissa delar kan vi själva påverka vår hälsa: genom kostvanor, alkoholbruk, rökning, motion osv. Men många viktiga orsaker till ohälsa råder vi inte över som enskilda individer. Det gäller bl.a. arbetsmiljö, bostäder, sociala faktorer och arbetslöshet. Här har samhället det samlade ansvaret. Jag vill i det sammanhanget för kammaren i allmänhet och Liselotte Wågö i synnerhet tydliggöra det som är socialdemokratins huvudprinciper för hälsooch sjukvården: Det skall vara en självklar trygghet för varje individ att det finns en bra hälso och sjukvård. Ingen skall känna behov av att köpa sig privata sjukvårdsförsäkringar för att få den bästa sjukvården. Den som är sjuk skall alltid få den vård hon eller han behöver, oberoende av sin egen ekonomi. Patientens önskemål och behov skall så långt som möjligt styra utformningen av vården. Patienten skall ges stor valfrihet och inflytande över sin egen situation. Hälso och sjukvården är ingen handelsvara. Ingen kan välja att inte bli sjuk. Därför skall hälso och sjukvården vara gemensamt finansierad via skattsedeln. Resurserna till hälso och sjukvården skall fördelas rättvist och efter behov. Det är inte efterfrågan, dvs. hur mycket människor är beredda att betala, som skall vara avgörande utan behovet. En fördelning av resurserna rättvist och efter behov kräver att hälso och sjukvården är demokratiskt styrd. Marknadskrafterna får inte vara styrande i detta sammanhang. 6. Bästa möjliga utbyte av skattepengarna. Eftersom resurserna till hälso och sjukvården kommer att vara begränsade även i framtiden är det oerhört viktigt att medborgarnas skattepengar används så att de ger största möjliga nytta. Herr talman! Med dessa principer som ledstjärna konstaterar jag att det inte finns något utrymme för fri etablering med fri dragningsrätt på sjukvårdens pengar för någon personalkategori i sjukvården. Med detta yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Det var minsann rejäla besked, Hans Karlsson, och det tackar jag för. Politikerna skall bestämma, sade Hans Karlsson. Var finns patienten i sjukvårdsperspektivet för en socialdemokrat? Politikerna skall bestämma. Jag tycker att det var ett mycket talande uttalande. Hans Karlsson säger att vi har en bra sjukvård av hög kvalitet och att den inte kostar särskilt mycket pengar. Nej, men hur skall vi finansiera framtida sjukvårdsbehov? Hur skall den framtida finansieringen se ut? Hur skall organisationen för svensk sjukvård se ut? Den nya tekniken ställer allt större krav på den slutna vårdens resurser. Det är precis det som är anledningen till att jag vill förbilliga den enkla öppna vården för att få över resurser till den tunga dyra vården, ingenting annat. Här tänker ni fel. Ni ser den privata vården som ett hot i stället för en möjlighet. De kostnader som både Kerstin Warnerbring och Hans Karlsson har läst om i DN beror på att landstingen inte haft förmåga att anpassa sina resurser till det utbud av privat vård som finns. Att det finns ett större antal etablerade privatläkare i Stockholm och i storstäderna är ju inte så konstigt, för faktum är att det finns mer folk där också.
Herr talman! Jag kan börja med att kommentera frågan om att anpassa kostnaderna. Kostnadsökningarna beror på att landstingen inte haft förmåga att anpassa sig till de fria etableringarna, säger Liselotte Wågö, handlar om att säga upp personal och att göra sig av med sjukhus, vårdcentraler osv. Jag är inte särskilt förvånad över att man inte förmått att göra den typen av anpassning på den korta tiden. Det handlar också om att landstingen har varit medvetna om att skulle det gå bra i höstens val i september har vi socialdemokrater lovat att avveckla den fria etableringen, som innebär att läkare och sjukgymnaster bara kan skicka räkning till landstingen. Vi återgår till den ordning som gällde tidigare och som gett oss en sjukvård i världstopp. Vi kan också i det här sammanhanget konstatera att talet om att det skulle bli billigare med fri etablering inte äger någon giltighet. Det har visats i en mängd studier att ökade privata etableringar för sjukvården totalt innebär större kostnader, inte bara i Sverige utan också utomlands. Avslutningsvis, herr talman, måste jag fråga Liselotte Wågö vad hon tycker är det viktigaste när det gäller hälso och sjukvårdspolitiken. Är det läkarnas och sjukgymnasternas rätt att fritt etablera sig och skicka räkningen till landstingen eller om det är människors rätt, oavsett om man bor i Stockholm eller i Korpilombolo, att ha tillgång till läkare och sjukvård när man är i behov av det? Vilket är viktigast för
Herr talman! Självklart sätter vi patienten i centrum. Det sade jag i mitt inledningsanförande. Det är också viktigt för människors valfrihet att de också får välja den marknad där de vill verka. Det är viktigt för vårdgivare att få välja arbetsgivare, inte minst för kvinnor. Som Hans Karlsson känner till är sjukvården kvinnodominerad. Varför skall vi förvägra kvinnor inom sjukvården att välja arbetsgivare? Det existerar inte inom någon annan bransch i svenskt näringsliv och arbetsliv. Hans Karlsson säger att det är viktigt att alla får tillgång till god sjukvård. Jag delar den uppfattningen. Men på vilket sätt skulle en privat etablering i Stockholm förhindra att alla får tillgång till god vård och kan välja på lika villkor? Att det skulle dränera pengar från landstingen återkommer Hans Karlsson ständigt till. Samtidigt säger han att landstingen haft för kort tid på sig att verka för att göra anpassningarna. Varför kommer man med dessa återställare nu? Varför inte låta det här systemet verka så att man får en anpassning, så att landstingen kan - så länge de skall vara kvar som sjukvårdshuvudmän - anpassa sina resurser till det de verkligen är satta att sköta. Det finns så många öppenvårdsmottagningar i dag med enkla besök på våra sjukhus som kostar tre gånger mer än ett besök kostar hos en husläkare i primärvården eller hos en privatpraktiker. Det är där vi har möjligheter att spara. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi nu verkligen ransonerar våra resurser inom svensk hälso och sjukvård så att vi står färdiga att satsa på högprioriterade områden, inte minst inom äldreomsorgen, som kommer att utgöra en mycket stor utmaning framöver.
Herr talman! Jag hoppas att det framgått av mitt anförande att vi socialdemokrater sätter patienten i centrum. Om inte lovar jag att översända ett exemplar av texten till Liselotte Wågå, så att hon kan läsa den vid lämplig tidpunkt. Om vi tittar på de uppgifter som i och för sig inte var nya för mig men som presenterades i DN i går, ser vi att de visar på kostnaden under de åtta månader som den här utvecklingen mätts. Vi kan konstatera att det blir en kostnad om ytterligare 1 miljard kronor. Låt oss då titta på vad vi kunde ha fått för den miljarden omsatt i tjänster för undersköterskor. Undersköterskorna har ju under senare år i stora grupper fått lämna sjukvården. Det har medfört att omvårdnaden på en del håll har försämrats. 4 000 undersköterskor hade kunnat få jobb och kunnat göra en god insats i sjukvården i stället för att den här miljarden spenderades på en verksamhet som inte behövs, därför att landstingen har förmåga att planera sjukvården på ett mycket bra sätt. Detta visar att problemen med ojämnt fördelade sjukvårdsresurser, läkarbrist osv. var avhjälpta långt innan husläkarlagen och den fria etableringen trädde i kraft. Vi är alltså, Liselotte Wågö, på rätt väg. Vi är på väg in i en situation där vi åter ser till att landstingen får kontrollen över kostnaderna och får möjlighet att planera verksamheten så att ingen grupp och ingen del av landet lämnas utanför.
Herr talman! Hans Karlsson inledde med att tala om att Socialdemokraterna vill avveckla systemskiftespolitiken. Ja, det här är helt i linje med den återställarpolitik som Socialdemokraterna hela denna höst har sysslat med.

Det handlar inte om att återgå till en situation där landstingspolitikerna återigen kan bestämma, som Hans Karlsson uttryckte sig. Landstingen kan ju redan i dag, enligt husläkarlagen, helt och hållet organisera det här. Det är landstingen som står för listningen. Det är landstingen som vet hur många patienter som finns inom det egna området. Det är landstingen som vet hur många husläkare som kan tillåtas utifrån det antal patienter som varje husläkare har. Jag är alltså mycket förvånad över att man hellre sysslar med återställarpolitik än ser till att patienten står i centrum och ser till kontinuiteten och till möjligheten att ha samma läkare var man än bor. Nu talar jag enbart om husläkarsystemet. När det gäller vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering har jag ju yrkat bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Kerstin Warnerbring och Centerpartiet har tagit sitt förnuft till fånga när det gäller den fria etableringen för specialistläkare och sjukgymnaster. Så långt är det gott och väl. Men det går inte, Kerstin Warnerbring, att påstå att landstingen med rådande ordning har full kontroll över husläkarna. Jag vet inte hur situationen är i Kerstin Warnerbrings län. Men i Örebro län, som jag representerar, har vi en situation där vi i vissa kommuner tvingas stänga vårdcentraler och säga upp personal, därför att privata husläkare har etablerat sig där. Det har de gjort, skulle jag vilja säga, i strid med landstingets samlade sjukvårdspolitiks intressen. Det innebär att vi får situationer med kvalitetssänkningar och situationer där människor inte kan få den vård och behandling som de har rätt till enligt hälso och sjukvårdslagen. Därför måste planeringsansvaret och kostnadskontrollen fullt ut återföras till landstingen. Dessutom: Talet om att det tidigare inte skulle ha funnits möjligheter att välja sin läkare, eller att den möjligheten kommer att tas bort i och med det beslut som vi i morgon fattar i dessa frågor, är felaktigt. Det fria valet kommer att kvarstå. Landstingens möjlighet att bestämma om husläkare eller familjeläkare kommer också att kvarstå. Det handlar här helt enkelt om att återföra besluten till den nivå där de för patienterna och ekonomin bästa besluten kan fattas.
Herr talman! Hans Karlsson hänvisar till att husläkarlagen inte har fungerat i hans eget landstingsområde. Men enligt lagen råder stor frihet för varje landsting att ordna så att husläkarorganisationen överensstämmer med det egna landstingsområdets behov. Det kan inte gärna vara riksdagens fel - bara för att den beslutat om husläkarsystemet - om det här slår snett i något landsting. Självklart kan genomförandet av detta ha sina brister här och var ute i landet. Just av den anledningen menar vi att Husläkardelegationen skall inkallas. I stället för att nu abrupt förändra saker och ting i husläkarsystemet skall vi återinkalla delegationen för att verkligen utvärdera och titta på de olika landstingen för att se var misstagen har begåtts och vad de berott på. På så sätt skall vi förändra, förbättra och utveckla systemet. Hans Karlsson påstår att det även efter ett avskaffande av detta kommer att finnas möjlighet att välja läkare och att behålla kontinuiteten. Jag skulle då vilja ge Hans Karlsson ett litet tips: Åk gärna upp till Norrland - gärna till den ort där jag är född, Hammerdal i Jämtland, där man hade en läkare kanske en vecka. Sedan var läkaren försvunnen. Så är det fortfarande på många ställen. Man får byta läkare varje gång man har behov av en sådan. Det är inte förenligt med kravet på kontinuitet och ett gott samarbetsförhållande mellan läkare och patient.

Herr talman! Dess värre tror jag att Kerstin Warnerbring inte har satt sig in i husläkarlagens alla lagrum och bestämmelser. Vad jag påstod om att privata husläkaretableringar i strid med landstingets intressen har skadat primärvården motsätter sig Kerstin Warnerbring. Hon påstår att det i så fall är landstingets fel. Men husläkare har - om man uppfyller de krav som ställs - möjlighet att etablera sig, oavsett vad landstinget tycker, tänker eller vill. Det innebär naturligtvis att man marknadsför sig och ser till att man får över patienter på sin egen lista. Därmed tvingas landstingen att säga upp personal på vårdcentraler. Detta har hänt i några fall i det landsting som jag väl känner till. Jag tror också att detta har hänt på andra håll ute i landet. Detta skadar i första hand patienten. Vi har ju en ganska så väl förutbestämd summa pengar som skall räcka till vården och omsorgen. Slösar vi med de resurserna genom att tillåta en sådan extravagans som den fria etableringen, så kommer patienten i kläm. Det är alltså riksdagens och den förutvarande regeringens fel att nämnda situation råder. Det är inte enskilda landstings fel att det är så. De har ju inte möjlighet att bestämma över hur detta hanteras. Sedan några ord om Husläkardelegationen, där jag själv ingått och som har jobbat så länge det var aktuellt att fortsätta med husläkarnas fria etablering. Av allt att döma kommer riksdagen i morgon att avskaffa denna. Därmed är det också naturligt att Husläkardelegationen slutar verka. Vårt uppdrag var att följa den fria etableringen och följderna av husläkarlagen när det gäller patienter, ekonomi osv. Avslutningsvis vill jag säga att jag håller med Kerstin Warnerbring om att det är viktigt med valfrihet och kontinuitet. Jag är ganska säker på att om vi nu återför bestämmanderätten över sjukvårdens resurser till dem som kan det här bäst, så garanterar vi därmed möjligheten att få nämnda kontinuitet och valfrihet även i de delar av landet som tidigare inte haft sådant. Det är framför allt av omsorg om människor som bor i glesbygd som vi socialdemokrater har slagits mot den fria etableringen. Därför är vi väldigt glada över att riksdagen i morgon av allt att döma avskaffar densamma.
Herr talman! Jag vill, i likhet med Kerstin Warnerbring, säga att min replik handlar om husläkarlagen, eftersom vi också ställer upp på utskottets majoritets yrkande när det gäller den fria etableringen i övrigt. Jag vill börja med att säga till Hans Karlsson att det var för att den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken inte fungerade i primärvården som förslaget om husläkarlagen kom. Hade primärvården fungerat, hade säkert inte den lagen kommit, och det är viktigt att notera. Jag vill börja med att fråga Hans Karlsson: Vad finns det för anledning att tro att den socialdemokratiska politik som senast misslyckades när det gäller primärvården skulle lyckas om man återinförde den i dag? När det gäller hur husläkarlagen har fungerat i olika län kan jag tala om att i Kalmar län, som jag kommer från, fungerar den bra. Man har haft en del bekymmer, men problem är ju till för att lösas. Det kan man också göra med litet god vilja. När man nu går ut bland människor och frågar - vilken partitillhörighet de än har, även socialdemokrater - säger de att det säkert inte kommer att bli så stor skillnad när det gäller hur det kommer att fungera i vårt län om husläkarlagen avskaffas. Det är väl ett ganska gott betyg för att det fungerar. Sedan till den fråga som jag många gånger har tänkt att jag skulle få möjlighet att ställa till Hans Karlsson. Man säger gång på gång att det är den borgerliga regeringens fel att personal har fått sägas upp i vården. Jag undrar: Var finns de miljarderna i det socialdemokratiska budgetförslaget som ger ett tillskott till vård och omsorg? Det skulle jag vilja ha svar på.
Herr talman! När det gäller den miljard som Chatrine Pålsson efterfrågar finns den beskriven i gårdagens Dagens Nyheter. Där finns att läsa om hur de här pengarna fördelar sig och vad man skulle kunna få i stället för att slösa med dem på det sätt som den fria etableringen har inneburit. Där är svaret. Jag såväl som Chatrine Pålsson vet att genom en aktiv oppositionspolitik från oss socialdemokrater har många av de uppsägningar som stått för dörren inom hälso och sjukvården kunnat skjutas på framtiden. Men det är inte den borgerliga regeringens förtjänst att så har blivit fallet. Det beror på att vi mycket tydligt har pekat på det fullständigt felaktiga i att skicka ut människor i arbetslöshet när de behövs inom sjukvården. Sedan kan man säga att det på något sätt känns bra, Chatrine Pålsson, att folket nere i Kalmar län tror att det inte kommer att bli någon förändring när vi tar bort husläkarlagen och det som till den hör. Det visar väl om något också på att husläkarlagen som sådan var ett onödigt påfund. Inte minst gäller det naturligtvis frågan om fri etablering. Det är det som har inneburit att det blivit ökade sjukvårdskostnader och belastningar i fråga om sjukvårdens möjlighet att fullfölja sina uppgifter.
Herr talman! Hans Karlsson tror att det var ett onödigt påfund eftersom det fungerade bra. Så är det ju inte. Det fungerade inte innan husläkarlagen kom, inte i Kalmar län heller. Det betyder att man ibland behöver ta till lagar för att rätta till brister. Men jag vill ändå fråga Hans Karlsson: Är det bara den miljarden som det talas om i Dagens Nyheter som socialdemokraterna har att lägga på vård och omsorg? Kommer landsting och kommuner att få mer pengar nästa år? Gång på gång har vi kritiserats, både den borgerliga regeringen och för att inte tala om vi kristdemokrater, för att vi inte har haft tillräckligt fulla kassakistor att ge ur till vård och omsorg. Vi har närmast varit kriminella som har sett till att det inte har funnits resurser i tillräcklig mån. Jag måste få ett besked: Finns det ytterligare pengar som kommuner och landsting kan vänta? Behovet är ju stort. Socialdemokraternas första devis, God och trygg vård till alla, är vi överens om. Men ibland har vi litet olika synsätt på hur vi når det målet.
Herr talman! Jag har naturligtvis full respekt för att kds och Chatrine Pålsson har en annan väg till det här målet. Det är det som politiken handlar om. Det tycker jag inte att vi behöver polemisera kring. Till frågan om resurser till hälso och sjukvården. Chatrine Pålsson vet mycket väl att det inte finns några ytterligare resurser att ge till hälso och sjukvården i dagens läge. Det vi socialdemokrater däremot gör är att vi talar om att vi inte skall göra några nya besparingar i hälso och sjukvården och heller inte i kommunernas verksamhet. Det är en tydlig signal. Om den förra borgerliga regeringen hade fått fortsätta var nya besparingar väl utstakade, mångmiljardbelopp från hälso och sjukvården skulle fylla de svarta hål som uppstod i statens budget och statens finanser under den förra mandatperioden. Genom att nu säga att det är slut med den här typen av politik slår vi in på en väg som innebär att vi skall sanera statens finanser. Vi skall göra det på ett sådant sätt att vi skyddar verksamheterna i första hand. Det innebär att hälso och sjukvården kommer att ha mycket stor nytta av att det blev ett regeringsskifte, och att vi därmed också kan säkerställa vården och omsorgen på den nivå som de nuvarande resurserna räcker till för.

Herr talman! Jag vill instämma i Hans Karlssons inledningsanförande. Jag håller med till hundra procent. Jag vill också yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Jag vill tackla den här frågan mer från ett verksamhetsperspektiv. Jag kommer från landstinget, där jag har varit ledamot i 18 år, och är ny i riksdagen. Min erfarenhet av den svenska riksdagen, regeringen och centralbyråkratin i Stockholm är att vi ofta har retat oss på beslut som har fattats centralt här uppe. Vi har ibland framfört att det nog är Stockholmsperspektiv på många frågor. Men aldrig någonsin tidigare i vårt landsting har vi reagerat så starkt som när husläkarlagen kom. Samtliga sju partier i vårt landsting ställde sig negativa till denna husläkarlag. Det inkluderade Folkpartiet, med dess landstingsråd. Anledningen till det var bl.a. att vi var på god väg att införa ett husläkarsystem sedan ett par år tillbaka. Vi hade planer för hur det skulle läggas upp. Valfrihet har vi alltid tillämpat i vårt landsting, det fria valet av vårdcentral och det fria valet av läkare. Det har framförts andra tankegångar här, som jag inte förstår. Planerna utgick från våra förutsättningar, och sedan kom den här lagen som en kalldusch. Det allmänna omdömet var att den var krånglig, den var byråkratisk och den var läkarfixerad. Allt tal om att det inte skulle vara något problem med lagen vill jag bestämt avvisa. Det var bl.a. konflikter mellan läkare och distriktssköterskor. Områdesansvaret och hela den delen innebar väldiga diskussioner och möten inom landstinget. Dessutom var den fördyrande. Det var väl i stort sett huvudkritiken. Ovanpå detta kom förslaget om den fria etableringsrätten. Jag kan säga att det var ungefär samma motstånd där. Möjligen höll moderaterna med om att det var bra. Kritiken kan man sammanfatta ungefär på det här viset: De här systemförändringarna driver upp kostnaderna. Det är naturligtvis orimligt att ge en grupp sjukvårdsproducenter, eller vårdgivare som Liselotte Wågö kallar dem, fri dragningsrätt på försäkringskassans pengar, medan den offentliga sjukvården dignar under sparbeting och hårda anslagskrav. Man talar om fri konkurrens i andra sammanhang, men här är det precis tvärtom. Ett annat skäl är att den sjukvård som de privatpraktiserande läkarna bedriver endast till en viss del kan avlasta bassjukvården, eftersom behoven är oändliga. Även om de tar över en viss del, finns det ändå sängar och vårdplatser i den offentliga sjukvården. Det finns alltid behov av sjukvård. Det går inte att spara i den ena änden bara för att man ökar i den andra. Det finns inget sådant samband. Det är en av förklaringarna till de miljardförluster som Hans Karlsson tog upp och som Dagens Nyheter redovisar. Sedan har vi en annan kostnadsfördyrande faktor. Det är att vi inte har råd med två ekonomiska styrsystem inom sjukvården. Det driver naturligtvis upp kostnaderna om vi skall köra parallellt. Det sägs också alltid att konkurrens skall förbilliga. Men det behöver inte alls vara så i alla sammanhang, framför allt inte inom sjukvården. Det är möjligt att det kunde fungera så länge läkarna var vanliga hantverkare, på 1800-talet och början av 1900-talet. Men inom sjukvården har det skett en väldig förändring. Hantverksyrket har försvunnit, och läkarkåren har proletariserats, läkarna har blivit löntagare. Skälet till detta är ganska enkelt. Sjukvården kostar mycket pengar. Det blir en väldig kapitalkoncentration, och det är orimligt att tänka sig att enskilda läkare skall kunna bygga upp allt vad som krävs för att bota patienter. Det gäller röntgenutrustning, laboratorieprover osv. Inte ens varje sjukhus kan i dag köpa in t.ex. en njurstenskross, en magnetröntgenkamera eller utrustning för titthålsoperationer. Det är stora kostnadskrävande saker. För detta krävs inte konkurrens utan samverkan. Sjukvården har alltid varit känd för samverkan mellan yrkesgrupper, mellan sjukhus och mellan olika vårdgivare. Det är naturligtvis den vägen vi skall slå in på i stället för allt tal om konkurrens. Det är samverkan som också gör den svenska sjukvården så kostnadseffektiv jämfört med andra länder som har marknadsutsatt sjukvård. Sedan över till detta med valfriheten. Den har naturligtvis alltid ett pris. Den är inte gratis. Vem skall betala den? Är det glesbygdsborna på bekostnad av storstadsbefolkningen eller är det de svagaste bland de sjuka som inte kan utnyttja valfriheten och som inte känner till utbudet? Det fria läkarvalet är ju till stor del en lyxreform som inte riktar sig till de hårdast drabbade grupperna. Avslutningsvis är det kanske starkaste argumentet att den går helt på tvärs mot Prioriteringsutredningen som är bland de bästa aktstycken som den förra regeringen har tagit fram. Prioriteringsutredningen säger klart att när man skall prioritera och satsa på sjukvård, skall man i första hand utgå från människovärdesprincipen, i andra hand från behovs eller solidaritetsprincipen och i tredje hand från effektivitetsprincipen. Däremot avvisas starkt efterfrågeprincipen, dvs. att man avvisar köpa-sälj-system och gynnande av den enskildes valfrihet eller rättare sagt den starkes valfrihet. Vi ser från Vänsterpartiets sida med tillfredsställelse på att även denna s.k. reform går i graven.

Herr talman! Stig Sandström säger att vi inte har råd med två parallella ekonomiska system. Jag antar att han menar att vi inte kan ha två finansiella vägar för att finansiera svensk sjukvård. Jag delar fullständigt den uppfattningen. Jag tycker inte att vi fortsättningsvis har råd med dels landstingen, dels ett annat system. Vi skall naturligtvis ersätta landstingens och försäkringskassans pengar med en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring, solidariskt finansierad, dvs. alla skall vara med och betala. Det är naturligtvis så man skall göra för att komma till rätta med det hela. Stig Sandström tog upp bristen på resurser inom den slutna vården. Det är ju precis det som är skälet till att vi nu måste sätta oss ner och undersöka vilken vård som i dag bedrivs inom den dyra slutna vården som med stor fördel kan bedrivas inom den privata vården för att förbilliga och för att möjliggöra resurser just för sådana satsningar som är prejudicerade till den slutna vården och som de där måste ha för att bedriva en högkvalitativ vård. Det är det som är skälet till att vi måste vidta åtgärder för att förbilliga den svenska sjukvården. Det gör vi genom att tillåta flera aktörer på marknaden. Jag vill bara säga till Stig Sandström: Om Stig Sandström går ut till svenska folket och säger att det fria valet är en lyxreform, så är jag övertygad om att han får svar på tal.
Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att vi i stor usträckning vill behålla husläkarsystemet men under helt andra premisser. Jag nämnde tidigare att vi i vårt landsting redan för ett par år sedan var på väg att bygga ett system med fritt läkarval. Det kan vi naturligtvis inte ta bort, för det är ju viktigt för befolkningen. Jag nämnde detta med två parallella ekonomiska system. Vi vill återgå till det svenska klassiska välfärdssystemet. Vi vill avskaffa köpa-sälj-system, konsulter, privatiseringar osv. som vi tycker är främmande element. Det är där vi skall rensa bort och inte det som är bra. Vi vet att det är brist på resurser, eftersom pengarna fattas. Men vi vet också var behoven finns, framför allt inom omvårdnaden. De stora bristerna finns ju inom äldrevården och sjukhemmen. De stora problemen finns inte inom den lättare sjukvården. Där kan man lösa problemen på annat sätt.
Herr talman! Vilket system skall ni ha, Stig Sandström? Jag var ledamot i utredningen HSU 2000 där jag träffade ett antal landsting. Alla med någon så när aktning hade ju förslag till en modell när de kom hit till Stockholm. De som inte hade modellen färdig när de åkte hemifrån försökte fixa ihop en modell på flygplanet hit. Vilken modell skall ni ha? Vilken organisation skall vi ha? Vad är den svenska välfärdsmodellen inom sjukvården? Vilken finansiering skall vi ha i framtiden för att kunna möta dessa utmaningar som vi står inför inom svensk sjukvård. Stig Sandström säger att det är inom äldrevården som vi måste se till att behoven kommer fram. Varifrån skall vi ta pengarna? Var skall vi hitta pengarna, om vi inte mycket kritiskt granskar den sjukvård som vi har i dag. Stig Sandström är landstingspolitiker från början. Har Stig Sandström sett hur en öppenvårdsmottagning på ett sjukhus ser ut en fredagseftermiddag? Personalen finns där, men det finns inga patienter. Det är dyrt det. Den här typen av vård med öppenvårdsmottagningar som inte nödvändigtvis behövs för uppföljning av den slutna vården kan med fördel bedrivas inom den privata vården. Det blir bättre, effektivare och billigare och vi får resurser över till det som vi verkligen behöver prioritera inom svensk sjukvård.
Herr talman! Liselotte Wågö efterfrågar min modell och refererar till att alla andra haft modeller. Ja, jag känner till dessa modeller: Bohusmodellen, Sörmlandsmodellen, Dalamodellen, Stockholmsmodellen osv. Det finns köpa-sälj-modeller överallt, och alla har de misslyckats. Det är den typen av köpa-säljsystem som jag menar att vi skall komma ifrån och i stället återgå till den gamla hederliga svenska välfärdmodellen som vi hade innan vi började med dessa experiment och omorganisationer. Sedan pengarna; varifrån skall vi ta dem? Liselotte Wågö sade ju nyss att de skulle finansieras solidariskt. Det anser jag också. Solidariskt innebär för mig att de skall tas ut skattevägen helt enkelt. Vi får ta fram de pengar som behövs för att klara äldrevården och omvårdnaden. Så enkelt är det.
Herr talman! Stig Sandström uppehöll sig i sitt anförande vid framför allt privatläkarnas och sjukgymnasternas fria etableringsrätt. Detta har jag ingen anledning att argumentera om. Men Stig Sandström sade en sak som föranleder mig en fråga. Han sade att under sina tolv år som landstingspolitiker hade han alltid tyckt väldigt illa om Stockholmsperspektivet som har varit förhärskande i de flesta frågor. Då måste jag nu fråga Stig Sandström: Varför skall då husläkarsystemet avvecklas när det i allra högsta grad har visat att det har ett perspektiv på hela landet? Det har ju blivit en helt annan situation för patienterna ute i glesbygderna. Tillgängligheten till läkarna har förbättrats för patienterna. Framför allt har man nu möjlighet att få en mycket större kontinuitet och behöver inte byta läkare en gång i veckan. Varför skall då detta avvecklas?
Om Stig Sandström begär replik reser han sig upp. Det går inte att se om han bara sitter och viftar med fingret.
Herr talman! Jag har inte alltid tyckt illa om Stockholmsperspektivet utan i vissa situationer, t.ex. när det gäller ÄDEL-reformen men kanske även husläkarlagen när det gäller t.ex. områdesansvaret som spelar mindre roll i en storstad som Stockholm. Men ute i ett län och ett landsting, där det kanske inte finns så många läkare, kan det spela väldigt stor roll att de också har ett områdesansvar som något så när överensstämmer med distriktssköterskans, exempelvis för samarbetets skull.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att varken Socialdemokraterna eller Vänstern har några argument för att husläkarsystemet skall avvecklas. Båda partierna konstaterar bara att man skall återgå till det som vi hade innan. Det som vi hade innan har visat sig inte fungera. Varför skall vi nu återgå till detta, när vi äntligen har uppnått kontinuitet och förbättringar på så många olika områden?

Herr talman! Kerstin Warnerbring sade återigen att vi inte har några argument. Men jag tycker att både Hans Karlsson och jag har framfört många argument. Jag vet inte vilka argument som krävs egentligen. Vi tycker att landstingen kan få behålla husläkarsystemet, för det är inte där det brister. Men däremot tycker vi att husläkarlagen skall bort, för den är ett stort hinder för att utveckla bra husläkarsystem.

Herr talman! I den gemensamma borgerliga motionen har vi argumenterat mot förslaget att ge landstingen vetorätt när det gäller privata husläkares rätt att etablera sig på lika villkor och få konkurrera med de av landstinget anställda läkarna. Jag kan bara instämma i Kerstin Warnerbrings och Chatrine Pålssons mycket förnämliga argumentering för bibehållande av husläkarlagen. I motion So23 tar vi upp regeringens förslag till ändringar i lagarna om läkarvårdsersättningar och ersättningar till privata sjukgymnaster, och vi yrkar avslag på dessa förslag till ändringar. Herr talman! Det finns en stor enighet om att sjukvården skall finansieras gemensamt. När det gäller anställningsformer är oenigheten desto större. För socialdemokraterna och Vänsterpartiet gäller en mycket restriktiv syn på vårdpersonalens möjligheter att bedriva vård och få ersättning för vårdinsatser annat än som anställda. Det ses snarast som enbart ett hot. Socialdemokraterna hävdar ofta att etableringsfriheten för specialistläkare och sjukgymnaster enbart handlar om en frihet för dessa yrkesgrupper och att det inte har något med medborgarnas valfrihet att göra. Detta är i grunden felaktigt. Om en läkare eller en sjukgymnast inte har möjlighet att etablera sig och få ersättning för detta på likartade villkor som landstingets personal har, så har självfallet inte patienten möjlighet att välja dessa vårdgivare annat än med stora ekonomiska uppoffringar. Vi kommer alltså tillbaka igen till det som existerade innan den borgerliga regeringen gav möjlighet för alla att kunna välja läkare och sjukgymnast, dvs. att det är storleken på plånboken som bestämmer graden av valfrihet. Detta är mycket allvarligt från patientens synpunkt. Som exempel vill jag lyfta fram de privatpraktiserande sjukgymnasterna. Först och främst uppfyller de de krav på utbildning som ställs, och de har ofta också ytterligare specialistutbildning, vilket gör att de tar hand om speciella patientgrupper, t.ex. reumatiker eller ryggpatienter. På många orter i landet utför de en stor del av rehabiliteringsarbetet. Upphävs de privatpraktiserande sjukgymnasternas möjligheter att ge vård blir många patienter som inte har råd att betala lidande. I flera landsting uttalas i dag att tillhandahållande av sjukgymnastik inte tillhör landstingens åtagande. Man ställer sig mycket avvisande till att skriva vårdavtal med sjukgymnaster. Det skulle, herr talman, vara intressant att från ansvarigt socialdemokratiskt håll få en kommentar till detta agerande. Beslutet om fri etablering var förbundet med en hel del krav som utgjorde en avvägning mellan å ena sidan önskemålen om totalkostnadskontroll och å andra sidan önskemålen om ökad frihet och konkurrens. På nästan alla områden, och även inom sjukvården, innebär en ökad konkurrens en stimulans till förnyelse. Detta finns det många exempel på. Bland de första exemplen var tillkomsten av City-Akuten i Stockholm. Få kan väl i dag förneka att tillkomsten av City-Akuten kom att stimulera utvecklingen inom öppenvården utanför sjukhusen. Och jag har tidigare nämnt de privata sjukgymnasterna som också har påverkat utvecklingen. Herr talman! Den proposition som nu föreligger innebär att landstingen återigen skall ha total kontroll över de gemensamma medlen. Det är landstingen som väljer läkare och sjukgymnast åt befolkningen, inte den enskilde själv. Än mer anmärkningsvärt är att propositionens förslag tydligen syftar till att de sedan länge gällande möjligheterna till s.k. ersättningsetablering och till en friare etablering i stödområdena skall avskaffas. Detta innebär en ännu större minskning av konkurrensen och valfriheten än den som socialdemokraterna hotade med i valrörelsen. Utöver detta har regeringen uttalat att den senare kommer att lägga fram förslag om att försämra villkoren för dem som i dag är verksamma som privata husläkare, privata övriga specialister och privata sjukgymnaster. Försämringen synes t.o.m. handla om att de privatpraktiserande vårdgivarna som inte får eller som inte vill teckna avtal med landstinget helt skall berövas rätten till ersättning med allmänna medel för de vårdinsatser som görs.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

Herr talman! Inledningsvis vill jag peka på att socialdemokraterna och Folkpartiet egentligen står väldigt nära varandra när det gäller synen på sjukvården. Men, som Kerstin Heinemann säger, är det alldeles riktigt att när det gäller frågan om hur den skall organiseras, om den skall bedrivas i offentlig regi eller om den skall bedrivas med fria etableringar, skiljer vi oss åt. Sannolikt är det så att om vi får tillfälle att diskutera och pröva våra argument landar vi nog ändå ganska nära varandra. Så över till frågan om etableringen och vad det har blivit av den. Vi kan nu se resultatet hur privatläkarna flockas i storstäderna och de befolkningstäta områdena och hur sjukvårdskonsumtionen påverkas av tillgången på privata etableringar. Därmed ökar också kostnaderna. Det finns alltså inget annat sätt att ha en totalkostnadskontroll för sjukvårdshuvudmännen än att man disponerar över de samlade etableringarna och de samlade ekonomiska medlen. Jag kan inte se att detta skulle vara något bekymmer, om det nu inte är så att det är privatläkarna och de privata sjukgymnasterna som är mer angelägna än patienterna. Kerstin Heinemann kan kanske tala om var hon och Folkpartiet står i det sammanhanget. Sedan över till detta med hur etableringar kommer att hanteras. Precis som jag tidigare sade har regeringen aviserat att man tänker återkomma med en proposition om hur sjukvården skall utvecklas och på vilket sätt som etableringarna skall hanteras. Men en sak är helt klar, nämligen att ingen etablering som är viktig och angelägen kommer att avskaffas. De enda som kommer att ifrågasättas är naturligtvis de som inte fyller ett behov och som enbart leder till att kostnaderna rusar i höjden på det sätt som man i Dagens Nyheter i går berättade om. Det är viktigt att sjukvårdshuvudmännen får möjlighet att diskutera hur dessa etableringar skall hanteras i fortsättningen.
Herr talman! Det är intressant att höra att Hans Karlsson räknar med att en stor del av dem som i dag är privat etablerade och som utför sådan verksamhet som tydligen är acceptabel för socialdemokraterna antagligen skall få vara kvar. Helt andra signaler hörs från flera landsting i dag. Jag tog upp frågan om sjukgymnasterna, men jag fick inte något riktigt svar på den, annat än att det inte var landstingets ansvar. Då lär väldigt många privata sjukgymnaster få ställa in sin verksamhet. Det har ju alltid varit så att privatläkarna har flockats i storstäderna. Vi har ju haft privata etableringar tidigare, och detta kan vara svårt att råda bot på. Samtidigt blir jag alltid lika förvånad när man talar mot den privata etableringen, att den skulle vara så kostsam. Aldrig någonsin hör man från motståndarna att de privata vårdgivarna faktiskt gör en värdefull vårdinsats.

Herr talman! Propositionen om att kårobligatoriet skall bibehållas är en i raden av s.k. återställare från regeringen. Förslaget innebär att det även i fortsättningen skall vara tvingande att vara medlem i studentkår eller motsvarande. Riksdagens tidigare beslut om kårobligatoriets upphörande skulle därmed rivas upp. Motivet sägs vara att kårobligatoriet är en förutsättning för studenter att på oförändrad nivå utöva inflytande över beslut som gäller universitetens och högskolornas utbildning och övrig verksamhet. Det sägs likaledes vara en förutsättning för studenterna så att de själva kan forma sin studentsociala verksamhet. Motivet för regeringen och utskottsmajoriteten att riva upp beslutet om att avskaffa kårobligatoriet är alltså rent praktiskt. Resonemanget bygger på inställningen att ett obligatoriskt medlemskap är en förutsättning för arbetet i studentkårerna. Låt mig säga att jag inte delar denna inställning. Det är en demokratisk rättighet att slippa vara medlem i studentfackliga organisationer. I avvägningen mellan praktiska och principiella skäl i detta fall måste de principiella skälen väga tyngre. Visst är det viktigt att studenterna kan utöva inflytande och sköta sin studentsociala verksamhet, men det kan ske även om medlemskapet är frivilligt. Det är en fråga om hur man organiserar och bygger upp arbetet. Även i en framtid med frivilligt medlemskap kommer det vara intressant för studenter att tillhöra studentkårer. Studentkårerna är i stor utsträckning åsiktsorganisationer. Detta faktum är i sig ett tillräckligt skäl för att föreningsfriheten skall gälla på detta område. Jag yrkar därför bifall till reservationen.